Herr talman! Jan Bergqvist säger att regeringen visst tog hänsyn till vad lagrådet hade uttalat. Den gjorde vissa justeringar och dessutom ett principuttalande över lagrådets konstitutionella ställning. — Det sistnämnda bestod i att statsministern beskyllde lagrådet för att ha gjort en politisk bedömning i stället för en juridisk. Jag vill fråga Jan Bergqvist om han delar uppfattningen att lagrådet med sitt ämbetsmannaansvar gjort en politisk bedömning i detta fall, när lagrådet avrådde från införandet av en engångsskatt. Jan Bergqvist säger att vi i stället fick en omfattande hearing, där man tog hänsyn till oppositionens krav och bl.a. hörde KU. Finansministern har sagt, att om det skulle bli en remissomgång skulle den behöva ske i överljudsfart. Och det var verkligen vad som skedde vid dessa hearings, där de olika organisationerna avlöste varandra med ett par timmars mellanrum. Det var ingalunda en omfattande remissomgång, som krävs i grundlagen. Jan Bergqvists påstående att utredningen om realränteskatten visar att det gjordes omsorgsfulla utredningar håller inte. Realränteskatten är nämligen något helt annat än denna engångsskatt. Det framgår också av att den = Prot. 1986/87:79 socialdemokratiska majoriteten avvisar vpk:s förslag om införande av 4 mars 1987 realränteskatt. Den tillfällivd fö Jan Bergqvist säger vidare att ni i skatteutskottet var öppna för en YC S sh NE E diskussion om justering av lagförslaget. Det var ni så till vida att ni kunde ere 2 atien för. a i z É z - RE livförsäkringsbolag, acceptera vissa smärre omfördelningar inom ramen för ett oförändrat uttag m.m. på de 15, 18 eller 20 miljarderna — vilket belopp det nu kommer att bli. I det sammanhanget finns det anledning att påpeka att Jan Bergqvist kallar detta enorma uttag av ca 18 miljarder kronor för att man ”naggar i kanten”. Anser man det har man verkligen blivit fartblind! Sedan säger Jan Bergqvist att han av icke partivänner har hört att det förslag som lades fram i höstas — och som vi nu vill ha upphävt — var ett bra genomarbetat förslag. Gå till era vänner i exempelvis KF och Folksam, Jan Bergqvist, och hör vad de tycker! Deras svar vid den hearing vi hade har inte den innebörd som Jan Bergqvist här talar om. Jag skulle också vilja fråga Jan Bergqvist om han anser att denna skatt var en engångsskatt eller om han i likhet med sin partisekreterare anser att det kan vara motiverat att ta ut andra engångsskatter på andra former av sparande. Jag vill också påpeka, att pensionssparandet utvecklats sämre än reallönerna per timme, vilket alltså strider mot vad Jan Bergqvist här påstod. När det gäller användandet av de influtna medlen har socialdemokraterna helt gått ifrån vad ni först lovade, nämligen att pengarna skulle komma de sämst ställda pensionärerna till godo. Det gör de alltså inte, och jag har inte hört Jan Bergqvist kommentera det.

Herr talman! Just när Jan Bergqvist lämnade talarstolen noterade han litet spetsigt att de borgerliga inte visar något intresse av att diskutera återbetalning av skatten. Men, Jan Bergqvist, vårt förslag till beslut i dag innebär en ändring av tidigare beslut, dvs. att skatten aldrig skall införas! Då behöver vi inte stå här och diskutera ett återbetalande av den. Sedan säger Jan Bergqvist också att det svenska folket aldrig förr har tecknat så många nya pensionsförsäkringar som nu. Jo, men visst — svenska folket är ett klokt folk. Varför skulle människor inte göra det? Det är ju inte de som tecknar nya försäkringar som kommer att drabbas värst utan de som har sparat länge. Jag tycker faktiskt att den som väljer att teckna en pensionsförsäkring nu resonerar klokt. Hon eller han måste rimligen fråga sig: Var kommer nästa engångsskatt? Eftersom det ligger närmare till hands att tänka sig en engångsskatt på något annat sparande än en ”tvågångsskatt” på pensionssparandet är det rimligt och rationellt att välja det sparandet. I den meningen har möjligen pensionsskatten varit positiv för sparandet. Men kom inte och påstå att detta var avsikten! Ni beskattade sparandet med en 10-procentig inflation, sade Jan Bergqvist. Om inflationen berodde på att vi ville beskatta pensionssparandet eller ej är en fråga som vi kan lämna därhän. Faktum är att oljeprisstegringarna var mycket kraftiga, liksom inflationen. I Sverige låg inflationen ungefär på 81 det internationella genomsnittet. Därmed kommer jag till motsättningen. Om inflationen berövade spararna 50 miljarder kronor under den tiden, varför skall då de straffas värst av pensionsskatten? Jan Bergqvist säger att också de som har sparat länge har klarat sig ganska bra. Men det stämmer inte. De som förlorade mycket pengar tidigare kommer nu att drabbas ännu hårdare. Jan Bergqvists resonemang går alltså inte ihop. Låt mig, herr talman, sluta med en fråga till Jan Bergqvist. Detta betänkande bär titeln ”Den tillfälliga förmögenhetsskatten för livförsäkringsbolag, m.m.”. Jag förstår att ”m.m.” avser pensionsspararnas pengar. Om denna engångsskatt inte skulle drabba de ihopsparade pensionsmedlen, hur mycket pengar skulle då staten få in? Var vänlig och svara på den frågan, Jan Bergqvist!

Herr talman! Jan Bergqvist gör som regeringspartiets företrädare oftast brukar göra; de vill gärna anknyta till de sex åren med borgerlig regering. I dag är det detta orättvisa uttag av en engångsskatt och angreppen mot äganderätten som är grund för debatten. Det är värdefullt om vi kan hålla oss till de frågorna. Jan Bergqvist säger att ju mer man sparar, desto högre blir skatten. Det är en sanning med stor modifikation. Alla har ju inte sparat under samma tidsperiod och, som jag sade i mitt förra inlägg, den som har sparat ett mindre belopp under många år och fått ihop ett relativt högt belopp drabbas i allra högsta grad orättvist. Man skall se verkligheten som den är och inte ge sken av att det är så enkelt som att ju mer man sparar, desto högre blir skatten. Orättvisan hänger samman med om man har haft en hög avkastning på pengarna under hela spartiden eller om avkastningen har varit mycket låg under en lång period. Jag känner stor oro när jag av vad Jan Bergqvist säger närmast får intrycket att försäkringsbolagen bl.a. genom att placeringsplikten tas bort kommer att tjäna än mer pengar än tidigare. Innebär det, Jan Bergqvist, att socialdemokraterna har tänkt, eller t.o.m. planerat, att återkomma med nya engångsskatter? Man gör ju bedömningen att försäkringsbolagen ingalunda kommer att minska sina förtjänster, utan tvärtom närmast kommer att få det ännu bättre. Har man för avsikt att om några år på nytt dra in ytterligare medel till statskassan?

Herr talman! Hur man än räknar har utvecklingen för försäkringssparandet varit gynnsammare under den socialdemokratiska regeringstiden sedan 1982 än den var under de sex borgerliga regeringsåren. Det är en oerhört stor skillnad. Även om hänsyn tas till engångsskatten förstärks försäkringsspararnas tillgångar; deras realvärde ökar. Efter det att avdrag har gjorts på återbäringsräntan i år och nästa år blir avkastningen ändå rekordartad. Den ligger ju långt högre än vad man någonsin kunde tänka sig under de sex borgerliga regeringsåren, när inflationen gröpte ur realavkastningen. Det är ingenting konstigt med att man använder en proportionell fördelning av engångsskatten. Det är ju den metod som försäkringsbolagen använder när de fördelar vinsterna. De vinner nu på att placeringsplikten — Prot. 1986/87:79 avskaffas, och den vinsten fördelas ut på återbäringsräntan efter samma 4 mars 1987 roportionella principer som engångsskatten. Det är fullt naturligt och ESOpOrE PERRE Sen ER Den tillfälliga för rimligt att man gör på det sättet. Jocnhäisik - Sedan har det då varit en diskussion om lagrådet. Man kan göra olika ASS SI bedömningar av lagrådets yttrande. Jag kan i dag konstatera att varken på ivförsäkringsbolag, m.m. den borgerliga kanten eller på den socialdemokratiska kanten är vi beredda att med hull och hår svälja lagrådets bedömningar och yttrande. Det är alldeles uppenbart att Knut Wachtmeisters synpunkter skiljer sig från vad lagrådet anfört. Det är alldeles uppenbart att lagrådet punkterade de tyngsta argumenten i kampanjen mot engångsskatten. Lagrådet säger att engångsskatten inte står i strid med förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning, och den strider inte heller i övrigt mot några föreskrifter i regeringsformen, Knut Wachtmeister. Den strider inte mot egendomsskyddet i Europarådskonventionen. Den innebär inte någon olaga konfiskation. Dessutom säger lagrådet kritiskt att konfiskationsargumentet ofta begagnas i skattediskussionerna på ett sätt som inte kan godtas från juridiska utgångspunkter. Till vem den pekpinnen är riktad är ju mycket tydligt. Vidare påpekar lagrådet: ”Av stor betydelse blir dock att skatten i slutänden drabbar de enskilda enligt objektiva och rättvisa grunder. Betryggande garantier för detta torde vara för handen inom ramen för det kontrollsystem som föreligger enligt lag och med hänsyn till de skattesubjekt som det blir fråga om.” Betryggande garantier, enligt lagrådet. Det har skapats en myt när det gäller lagrådet. Envar som studerar lagrådets yttrande noggrant ser ju, även om yttrandet till slut landar på en kritisk hållning och t.o.m. ett avstyrkande, att det är uppenbart att dessa tre jurister som studerat frågan inte kan anse att förslaget om engångsskatt är helt omöjligt eller helt förkastligt. För vad gör de? Jo, de går in och gör konstruktiva förslag till förbättringar i lagtexten om engångsskatt. Det hade ju inte funnits någon som helst anledning för dessa jurister att sitta och jobba på tekniska förbättringar i lagstiftningen, om de ansett den fullständigt orimlig och omöjlig. Så mytbildningen om lagrådets inställning har varit långtgående. Jag tycker fortfarande att ni borde vara litet självkritiska också och fundera på hur ni ställde till det under de borgerliga åren, inte bara med inflationen utan också just när det gällde de konstitutionella frågorna, t.ex. beredningen av frågan om folkpensionens och ATP:s värdesäkring. Kritiserar ni förslaget om engångsskatten, måste ni säga att det var en katastrof som ni själva ställde till med. Men vid det tillfället hörde man inte av Knut Wachtmeister. Kjell Johansson frågade vad ”m.m.” betyder, och han gjorde en felaktig tolkning. M.m. skall i det här fallet tolkas som att det handlar om förmögenhetsskatten på kapitalförsäkringar och höjningen av ränteskatten. Vad beträffar det besked Stig Josefson efterlyste om engångsskatten vill jag säga att finansministern har gjort ett auktoritativt uttalande i den frågan. Där finns ingenting att tillägga och ingenting att dra ifrån.

Herr talman! Jan Bergqvist citerar det han kan dra ut som positivt i lagrådets bedömning. Man kan då fråga sig: Om vad lagrådet sade är så positivt, varför hade då statsministern anledning att beskylla lagrådet för att göra en politisk bedöming? Det finns ju då inga skäl för den beskyllningen. Jan Bergqvist säger också att lagrådet anser att det inte har varit någon olaglig konfiskation. Nej, den har inte stridit mot grundlagen, så O.K., låt oss kalla den en laglig konfiskation. För att fullständiga bilden skall jag ändå citera några av de väsentliga styckena i lagrådets uttalande: Det är ”ett olyckligt prejudikat på ett känsligt område, där grundlagsregleringen är ofullständig och oklar och praxisbildningen därför får en särskild betydelse”. Slutklämmen i lagrådets yttrande lyder så här: ”Mot bakgrunden av dessa överväganden finner sig lagrådet böra avstyrka att det remitterade lagförslaget nu genomförs.” Det säger en hel del om vad lagrådet tyckte. Jag fick inte något svar om huruvida Jan Bergqvist ansåg att lagrådet hade gjort en politisk bedömning. Jag fick heller inget svar på samma fråga som också Stig Josefson ställde, nämligen om Jan Bergqvist delar partisekreterare Bo Toressons uppfattning att det mycket väl kan vara motiverat att komma tillbaka till riksdagen med andra engångsskatter. Vidare fick jag ingen kommentar till varför man inte ämnar destinera avkastningen på dessa pengar, om nu lagen går igenom, till de sämst ställda pensionärerna. De svaren har än så länge låtit vänta på sig.

Herr talman! Jan Bergqvist säger att vi ägnar oss åt mytbildning om lagrådets inställning, men det är väl ändå ingen mytbildning när jag konstaterar att lagrådet avstyrkte skatten. Att rycka ut enstaka meningar ur ett yttrande som hänger ihop kanske inte har så stor giltighet, men, som sagt, lagrådet avstyrkte faktiskt skatten. Vidare säger Jan Bergqvist att det inte är någonting konstigt att man använder ett proportionellt uttag för skatten, för den metoden använder man när man fördelar överskottet. Ja, man har gjort så under många år, och ingen har sagt annat än att det har varit riktigt att fördela överskottet på det sättet, men när man fördelar skatt på samma sätt blir det inte längre riktigt. I det här fallet lägger man 7 96 skatt på år med gjorda förluster och år med gjorda vinster, och det är de som sparat längst som har noterat förluståren. Förmodligen kommer vi under de kommande åren att ha en bättre utveckling, men det gör bara att de slipper undan den här skatten. Det är över huvud taget helt orimligt att använda en förmögenhetsskatt för att dra in gjorda eller kommande vinster. Förmögenhetsskatten slår på det totala sparandet, och den slår lika hårt mot förlusterna. Jag ställde frågan och jag upprepar den: Om man undantar försäkringsspararnas hopsparade pensionsmedel, hur mycket skulle då den tillfälliga förmögenhetsskatten på försäkringsbolagen inbringa? Hur mycket skulle försäkringsbolagen få betala, om de fick göra undantag för pensionsspararnas innestående sparmedel? Det vore intressant att få veta detta. Vill inte Jan Bergqvist svara på den frågan? — Jag antar att han inte kommer att göra det. Låt mig därför själv besvara den: Utfallet för statens del skulle bli praktiskt taget försumbart. Det är med pensionsspararnas sparmedel som den här skatten skall betalas.

Herr talman! Jan Bergqvist återkommer med en jämförelse med åren 1976—1982. Jag skall inte dra upp en debatt om förhållandena 1976—1982 kontra 1982—1987. Jan Bergqvist måste hålla med om att Sverige inte lever isolerat från omvärlden, och det är inte korrekt att göra jämförelser enbart på grundval av några lösryckta fakta. Konjunkturutvecklingen är nu helt annorlunda. Låt mig peka på bara en enda punkt, där förändringen är oerhört stor, nämligen oljepriserna, som under de senaste åren har gått i en riktning rakt motsatt utvecklingen under åren 1976—1982. Skall vi göra en utvärdering av den ekonomiska verkligheten under olika tidsperioder, måste det gå till på ett helt annat sätt än bara genom jämförelser mellan lösryckta sakuppgifter. Med anledning av den fråga som jag ställde om en ny engångsskatt hänvisar Jan Bergqvist till vad finansministern har uttalat. Jag måste mot den bakgrunden återkomma med följande fråga: Vad är anledningen till att socialdemokraterna i framtiden kommer att acceptera en hög avkastning — det har här gång på gång betonats att man kan räkna med en sådan — men nu genom den s.k. engångsskatten tar ifrån spararna en del av det som de har sparat under en period då avkastningen tidvis var ganska låg? Det är här fråga om ett ganska märkligt uttalande, och man tvivlar därför litet grand på riktigheten i uppgifterna.

Herr talman! Jag noterar att de borgerliga inte vid något tillfälle har försökt att i den här diskussionen väga in vad placeringsplikten betyder. Inte heller har man på allvar velat diskutera den betydelse det har att man med olika instrument inom den ekonomiska politiken pressar ned inflationen — och engångsskatten är ett led i kampen mot inflationen. Nettoeffekten av inflationsminskningen och engångsskatten blir att avkastningen på försäkringssparandet sedan 1982 varit högre än under 1960-talet, 1970-talet och början av 1980-talet. Detta måste vara en fråga av grundläggande betydelse i sammanhanget. Stig Josefson frågade huruvida det inte, om vi nu förutser en hög avkastning också i framtiden, så småningom kommer att bli dags för en ny engångsskatt igen. Låt mig då åter konstatera att Kjell-Olof Feldt har klarat ut denna fråga. Han har givit ett auktoritativt besked om vad som gäller i detta sammanhang, och jag hänvisar till det. Jag vill med anledning av det som Kjell Johansson sade om de dåliga åren framhålla att Kjell Johansson har en enastående förmåga att göra sig ovän med landets aktuarier. Dessa har i försäkringsbolagen diskuterat hur man på ett rimligt och rättvist sätt skall fördela den här skatten, och de har kommit fram till en ståndpunkt motsatt den som Kjell Johansson intar. De anser att det rimliga och rättvisa är att för detta år och nästa år använda den proportionella metoden vad gäller den reala avkastningen på försäkringssparandet. Vad det handlar om är att avkastningen under dessa goda år kommer att naggas i kanten med några procentenheter jämfört med vad som skulle bli fallet utan skatt. Det finner den samlade försäkringsexpertisen vara den rimliga och rättvisa metoden. Kjell Johansson anser att det är fel. Då ställer man sig naturligtvis frågan: Hur skulle Kjell Johansson vilja fördela det hela? Är det rimligt att hitta en annan lösning? Hur skulle den i så fall se ut? Kjell Johansson ställde en fråga som jag hade tänkt svara på, men innan jag hann få ordet svarade Kjell Johansson själv på den. Jag vet inte om det är någon mening med att vi ägnar oss åt frågelek med oss själva. Kjell Johansson kan göra det i sin egen kammare men inte i denna. Sedan till frågan om lagrådet. Kjell Johansson säger att lagrådet faktiskt avstyrkte förslaget. Det är precis vad jag sade. Knut Wachtmeister återgav också vissa lösryckta meningar. Men det avgörande är att man läser lagrådets yttrande i dess helhet, för då får man en nyanserad bild av vad det handlar om. Då finner vi att varken socialdemokraterna eller de borgerliga är beredda att acceptera lagrådet till 100 96. Från båda håll finns det reservationer och invändningar, fastän från olika utgångspunkter. Knut Wachtmeister och Kjell Johansson nämnde inte att regeringen efter det att lagrådet lämnat sitt yttrande, med kritik mot att regeringen inte hade tagit upp ordentligt frågan om grundlagspraxis i sin lagrådsremiss, arbetade igenom frågan. När man utformade propositionen gjorde man ett betydelsefullt principuttalande, som just gällde den konstitutionella praxisen. Frågan har sedan behandlats av KU, som med tjocka streck strukit under vad som bör gälla i dessa sammanhang. Det är ytterligare ett exempel på hur regeringen lyssnar på lagrådet och sedan går till verket. Knut Wachtmeister försökte pressa mig till att uttala mig om huruvida lagrådet gjort en politisk bedömning eller något annat slags bedömning. Men det är inte det avgörande, utan det avgörande är att vi gör olika bedömningar av lagrådets yttrande. Knut Wachtmeister sade att avkastningen inte går till de sämst ställda. Det gör den visst. Det kommunala bostadstillägget exempelvis är i allra högsta grad inriktat på de sämst ställda pensionärerna. I övrigt genomförs förbättringar för pensionärer i enlighet med de önskemål som de representativa pensionärsorganisationerna fört fram. Det är inget demokratiskt fel i att man följer pensionärsorganisationernas önskemål.

Herr talman! Låt mig först konstatera att Jan Bergqvist klokt noginte ville instämma i statsministerns beskyllning att lagrådet gjort ett politiskt i stället för ett juridiskt ställningstagande. Beträffande sparandet säger Jan Bergqvist att vi inte vägt in den låga inflationen. Då kan man fråga sig om inflationen, som till stor del beror på dollarkursen och oljepriserna, också kommer att föranleda socialdemokraterna att genomföra andra engångsaktioner mot sparande — det finns ju andra sparformer än försäkringssparande. Där sade Jan Bergqvist att finansminister Kjell-Olof Feldt redan gjort ett uttalande. Han menar att det är fråga om en engångsskatt, ingenting annat. Min fråga gällde om Jan Bergqvist kunde instämma i vad partisekreteraren Bo Toresson uttryckt för uppfattning. Jag — Prot. 1986/87:79 skall citera vad Bo Toresson sade: 4 mars 1987 ”Men den bör inte kallas för engångsskatt. Vi måste förbehålla oss rätten att ingripa om förmögenhetsbildningen inte används på ett sådant sätt som vi har förväntat oss.” Där har vi återigen ett dubbelt budskap från socialdemokraterna. Det skulle naturligtvis vara intressant att få veta om Jan Bergqvist, som säger sig åberopa vad finansministern sade, i så fall tar avstånd från vad partisekreteraren Bo Toresson yttrade.

Herr talman! Jan Bergqvist säger att jag har en viss förmåga att göra mig till ovän med aktuarier. Jag vet inte det. Jag har faktiskt inte träffat någon som arbetar med den här problematiken som sagt sig kunna fördela denna skatt rättvist individuellt på försäkringstagarna — inte någon. Har Jan Bergqvist träffat någon som kan fördela den här skatten individuellt rättvist på försäkringstagarna, då har han träffat en unik person, för det torde inte finnas någon sådan. Därför tycker jag att det både av den anledningen och även av en annan är litet orimligt att begära att jag skall tala om hur skatten skall fördelas. Det är ju inte jag eller folkpartiet som har lagt fram propositionen. Vi vill inte ha skatten, bl.a. därför att den är grovt orättvis. Och då skall vi väl inte konstruera modeller för hur en omöjlig rättvis fördelning av skatten skall kunna ske. Det aktuella instrumentet är fullkomligt odugligt då det gäller att rättvist beskatta gjorda vinster eller vinster som kommer i framtiden. Det framgår bl.a. mycket klart av att de som kommer att teckna försäkringar, de som nu rusar till, knappast alls kommer att drabbas av skatten. Och de som tecknar en försäkring om något år drabbas över huvud taget inte av detta, medan den som har sparat livslångt får en mycket stor skattebelastning. Så enkelt är det med detta. Jan Bergqvist säger att Kjell-Olof Feldt gjorde ett auktoritativt uttalande. Men Bo Toresson då? Är inte hans uttalande lika mycket värt? Och han säger tvärtom. Vem skall vi lita på av dem? Jag blev tvungen att svara på min fråga själv. Och det hade väl ändå ett visst värde, Jan Bergqvist, att jag gjorde det? Det kom ju fram att skatten inte skulle ha gett någonting, om man bara hade hållit sig till försäkringsbolagens förmögenheter, och det var vad jag ville ha fram. Skulle jag ha väntat på att Jan Bergqvist skulle säga det, då hade jag nog fått vänta!

Herr talman! När det gäller löftet om att avkastningen från engångsskatten skulle användas för att förbättra pensionerna för dem som har lägst pensioner kan vi väl klart konstatera att förbättringarna ingalunda blir helt riktade till dem. Pensionstillskott är det mest konkreta sättet att använda medel för att förbättra för dem som har lägst pensioner. Jan Bergqvist kan väl ändå inte påstå att en höjning av basbeloppet tjänar dem som har lägst pensioner? Det är ju i stället så, som jag sade i mitt första inlägg, att ju högre inkomster som sv man har haft, desto bättre underlag har man då för att få en större höjning. Det innebär alltså en höjning i rakt motsatt riktning mot vad man lovade. Jag fick inget svar från Jan Bergqvist på frågan om vad som är motivet för att man i fortsättningen skall acceptera en högre avkastning för försäkringsbolagen utan nya åtgärder för att dra in avkastningen till staten. Jan Bergqvist hänvisar till uttalandet av Kjell-Olof Feldt. Det gällde en konkret fråga om det skulle bli en ny engångsskatt eller inte. Men min fråga gällde vilket motiv som låg bakom att man i framtiden kan acceptera en högre avkastning utan att göra nya angrepp och komma med nya pålagor för att dra in en del av en högre avkastning till staten.

Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Vi har ju under den senare hälften av 80-talet haft en exceptionellt hög realräntenivå. Aldrig tidigare, i varje fall inte under de senaste 50 åren, har det förekommit så oerhört höga realräntor som dem vi nu ser inom försäkringsbranschen. Det är ett skäl till att man under ett sådant skede kan gå in med en engångsskatt, medan man däremot inte förutser att det finns anledning att tillgripa någon sådan åtgärd på 90-talet eller senare. Regeringen har uttalat målsättningen att realräntorna visserligen skall vara positiva men att de långsiktigt skall ligga på en nivå, som kan sägas vara mer normal än den varit under de senaste åren. Stig Josefson talade om de sämst ställda pensionärerna, och jag vill då säga att det inte är något tvivel om att denna omfördelning innebär en klar förbättring mot en ökad rättvisa. Den innebär en ökad rättvisa mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Ni har reserverat er för en motion, som ni klokt nog har valt att inte tala om här i dag. Den motionen påstår att ”pensionsskatten” skulle medföra en diskriminering av kvinnor. Men i själva verket innebär omfördelningen raka motsatsen. Jag har siffror som mycket klart visar att engångsskatten ger en betydelsefull överföring inte minst till ensamstående kvinnor med kommunala bostadstillägg och låg eller ingen ATP, eftersom pensionsförsäkringarna till så övervägande del tecknas av män och till så begränsad del av kvinnor. Kjell Johansson och Knut Wachtmeister måste ju skilja sig åt någon gång. Medan Kjell Johansson driver tesen att de som tecknar nya försäkringar inte drabbas särskilt hårt säger Knut Wachtmeister att det är först på sikt som effekterna av skatten visar sig. Det är litet svårt att driva båda dessa linjer samtidigt, men det är vad ni gör. I sitt inledningsanförande sade Kjell Johansson att ridån nu går nedför andra akten, vilket lät mycket dramatiskt. Man skulle då kunna vänta sig något besked om hur ni ställer er till den fråga som är en konsekvens av att ni drivit uppfattningen att detta är en orättfärdig skatt och talat om de rättmätiga ägarna, nämligen frågan om hur det blir med återbetalningen. Kjell Johansson, Knut Wachtmeister och Stig Josefson har i den frågan agerat på ett sätt som gör att de står som levande illustrationer till Hamlets berömda ord om eftertankens kranka blekhet.
Herr talman! Jag förmodar att Jan Bergqvist med sin fråga om återbetalningen undrar över den frysning av medlen som vi förordade vid höstens behandling, nämligen att medlen skulle stå inne på riksbanken över 1988 års val. Men när den debatten fördes i kammaren sade finansministern att det inte spelade någon roll om medlen stod på ett konto eller ej, utan det skulle gå bra att betala tillbaka dem ändå. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning för Jan Bergqvist att undra över detta. Låt oss i stället avvakta 1988 års val och se om vi då får majoritet. I så fall skall nog försäkringstagarna få sina pengar. Jan Bergqvist sade också att det handlar om en engångsskatt på försäkringssparandet därför att utvecklingen på detta har varit unikt. Låt mig då än en gång upprepa att denna utveckling för pensionsförsäkringarna har varit betydligt sämre genom åren än vad reallöneutvecklingen har varit. Med Jan Bergqvists sätt att argumentera skulle vi nästa gång kunna vänta oss en engångsskatt på löner.

Herr talman! Vad först gäller återbetalningen så har vi gjort alla ansträngningar för att underlätta den. Det bästa hade varit att den här skatten över huvud taget inte hade kommit till stånd. Det näst bästa hade varit att vi hade undanröjt skatten i dag. En tredje punkt slutligen är att det återstår att se hur vi skall lösa saken. Jan Bergqvist talar om att ridån går ned. Det kom mig nästan att föreställa mig det hela som en tragedi, hämtad från en teaterscen. Det är en tragedi att ni socialdemokrater inför den totala principlösheten i det svenska skattesystemet genom att med kommunisternas hjälp åstadkomma en indragning av hopsparade pensionsmedel, som uppgår till nära nog tio års normalt förmögenhetsskatteuttag. Men det hela är tyvärr inte hämtat från någon teaterscen — det är verklighet. Man skulle kunna tro att det är fråga om en komedi, hämtad från en teaterscen, när ni genomför hearings med företrädare för berörda organisationer och sedan inte i någon enda detalj tar hänsyn till den ytterst massiva, bistra och sakliga kritik som framkommit vid dessa utfrågningar. Men tyvärr rör det sig inte om någon komedi, utan detta är den verklighet som råder. Man skulle också kunna tro att det gäller någon omvänd Robin Hoodparodi, när ni här dyrt och heligt har lovat att avkastningen på de indragna medlen oavkortat skall gå tili pensionärer med de lägsta pensionerna — ett löfte som ni sedan totalt har brutit. Men, herr talman, detta är inte hämtat ur någon omvänd Robin Hood-parodi från teatervärlden. Det är den verklighet som vi befinner oss i just nu.
Herr talman! Jan Bergqvist sade i sitt första inlägg att bl.a. genom placeringspliktens borttagande skulle försäkringsbolagen också i fortsättningen få en gynnsam ställning. Man fick intrycket att därmed skulle försäkringsbolagens inkomster även fortsättningsvis ligga på en mycket hög nivå. Genom det senaste inlägget får man närmast uppfattningen att det uttalandet om försäkringsbolagen och den skönmålningen saknar realitet. Man kan väl, Jan Bergqvist, inte säga att en höjning av basbeloppen skulle ha en fördelningspolitiskt positiv effekt för låginkomsttagarna. Att göra ett sådant påstående är ändå att gå för långt.
Herr talman! Den samlade pensionsreformen innebär att vi genomför en rad betydelsefulla förbättringar ur fördelningspolitisk synvinkel. Att detta är en rättvis omfördelning står klart om man noggrant studerar effekterna. Kjell Johansson talade om verklighet och tragedi. Men verkligheten, Kjell Johansson, är ju att aldrig förr har försäkringssparande fått så hög avkastning i reala termer som nu. Detta gäller även efter det att återbäringsräntorna reducerats under 1987 och 1988 genom engångsskatten. Konsekvensen ser vi: Aldrig förr har så många tecknat pensionsförsäkringar som under 1986 — trots denna ohyggliga skrämselkampanj. Detta är alltså verkligheten. När ni sedan drar era slutsatser skulle konsekvensen också bjuda att ni inte darrade på målet när det gäller återbetalningen utan sade: Vi tycker att man skall återbetala alla de pengar som finns tillgängliga att återbetala, när och om vi får chansen. Det skulle ju vara ett klart besked i konsekvensens namn mot bakgrund av vad ni sagt. Men jag läser i tidningen att Bengt Westerberg säger att kostnaden för återbetalning måste vägas mot andra angelägna utgifter. Ja, det här är alltså en fråga bland alla andra när vi kommer till verkligheten. Ni har försökt ”spela upp” frågan. Ni har dragits med av försäkringsbolagens osakliga kampanj och dess kraftiga genombrott i massmedierna. Ni har gjort uttalanden som är groteska, men när det kommer till verkligheten måste, i varje fall enligt Bengt Westerberg, kostnaden för återbetalning vägas mot andra angelägna utgifter. Det tyder ändå på att realismen är på väg att vinna insteg. Får vi debattera engångsskatten i några vändor till, kanske vi kan bli riktigt överens till slut.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, utan det här kommer att bli mitt sista inlägg.

Herr talman! Jag tycker inte att Knut Wachtmeisters sammanfattning av debatten skall få stå oemotsagd. Lagrådet är sammansatt av tre jurister, som har egna politiska värderingar, och man kan naturligtvis aldrig bortse från att även om de försöker göra en objektiv granskning enligt sina uppgifter så kan deras politiska värderingar sätta sin prägel på utlåtandena. Jag är ändå positiv till att man har ett lagråd, som på bästa sätt försöka belysa frågorna och som inte tiger med sina synpunkter utan ger uttryck för vad man tycker och tänker inom ramen för sina arbetsuppgifter. Det kan naturligtvis bli en del gränsdragningsproblem för lagrådet, men jag tycker inte det är ett stort problem. Kvar står att lagrådet inte är någon helig instans. Det har att ge råd till regering och riksdag, och debatten visar ju mycket tydligt att både de borgerliga och socialdemokraterna förhåller sig kritiska till olika delar av lagrådets uttalande, fast från olika utgångspunkter. Sedan vill jag återigen framhålla att Kjell-Olof Feldt har sagt vad som är att säga om engångsskatter i framtiden. Han har gett ett auktoritativt uttalande, och det finns varken någonting att tillägga eller någonting att dra ifrån. När det slutligen gäller avkastningsfrågorna är det uppenbart att försäkringssparandet nu har kommit in i en mycket gynnsam period, och engångsskatten ändrar i grunden ingenting av detta. Det viktigaste är att vii framtiden kan hålla nere inflationen. Lyckas vi med hjälp av en samlad ekonomisk politik ha en låg inflation, så kommer försäkringssparandet även i framtiden att vara mycket gynnsamt.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Människor som förföljs på grund av sin övertygelse, som hotas av förtryckare och kanske av mördare, skall kunna få en fristad i Sverige. Detta är en grundtanke i svensk flyktingpolitik, bakom kraven på rättssäkerhet vid gränserna och bakom vårt samarbete med FN:s flyktingkommissarie. I många fall har också enskilda svenskar gjort enastående humanitära insatser för hotade människor — i Budapest vid krigsslutet, i Santiago efter kuppen. När förre informationsministern i det lilla afrikanska landet Lesotho, Desmond Sixishe, kom till den svenska ambassaden i Maseru hände något annat. Riktigt vad vet vi inte, eftersom beskeden har varierat. Men det tycks som om han fått beskedet att han måste söka sig till ett annat land för att kunna få asyl. Kanske var felet att han inte vädjat tillräckligt enträget om hjälp. Vår flyktingpolitik är till för människornas skull. Den måste anpassas till situationen, till hoten, till de människor som söker vårt beskydd. Den som kommer till en svensk ambassad skall inte mötas av formaliteter eller hänvisas till ett annat land utan skall få den akuta hjälp som är nödvändig just då. Bara då lever vi upp till de humanitära principer som kan och bör ligga till grund för svensk flyktingpolitik.

Fru talman! Det är värdefullt om ytterligare klarhet kan bringas i det enskilda fallet. Mitt inlägg tog närmast sikte på att det alltid är fråga om bedömning i det konkreta fallet huruvida det är fråga om en människa som vi till varje pris måste hjälpa eller huruvida det är viktigast att följa de formella regler som gäller. Jag gav exempel på att svenska diplomater tidigare har låtit humaniteten komma i första rummet. Jag kan inte bedöma om det begåtts något fel på denna punkt. Det är viktigt att också för svensk ambassadpersonal klargöra att det inte är något fel om humanitet ibland får gå före formaliteterna.

Fru talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 § riksdagsordningen får jag meddela att jag, på grund av arbetsbelastning, enligt överenskommelse med interpellanten Ivar Franzén kommer att besvara interpellationen tisdagen den 24 mars 1987.

Fru talman! Jens Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta i anledning av de rapporter som framkommit om utsläpp av dioxin från norska industrier. Dioxinutsläppet från Norsk Hydros magnesiumfabrik i Porsgrunn kom till min kännedom den 17 februari 1987. Jag tog omgående kontakt med den norska miljöministern. Vi kom överens om att resultaten från de utredningar som gjorts i Norge skulle sändas över till oss och att kompletterande utredningar skulle göras i samråd mellan norska och svenska myndigheter. Diskussioner pågår nu mellan norska Statens forurensningstilsyn och naturvårdsverket i Sverige såväl om kompletterande utredning om spridning och effekter av det norska utsläppet som om åtgärder för att begränsa dioxinutsläppen. Överläggningar om dioxinutsläpp och riskerna med dessa sker även i den s.k. nordiska dioxingruppen som kom till år 1985 på initiativ av Nordiska ministerrådet. Gruppen har sitt nästa sammanträde i början av april, där utsläppet från Porsgrunn och även andra utsläpp kommer att diskuteras. Jag har fortlöpande kontakter med min norska kollega om gemensamma miljöfrågor och har goda erfarenheter av detta samarbete bl.a. beträffande åtgärder mot föroreningen av Idefjorden och Glomma. Jag räknar därför med att svenska önskemål kommer att tillmötesgås även nu i samband med det aktuella utsläppet vid Porsgrunn.

Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på frågan. Jag förstår att det inte är lätt att besvara en sådan fråga, eftersom den också rör ett annat land. Men det hela är oroande. Jag läste i den norska fiskartidningen häromdagen att även fisk från Kristiansandsfjorden är ganska full av gift. Man har förbjudit att saluföra fisk från den inre delen av fjorden och varnat för att äta fisk som fångas i den yttre delen. Jag konstaterar också att den norska Statens forurensningstilsyn har meddelat i ett brev till Haldens naturoch miljövärn, att eftersom de norska utsläppen av klororganiska föreningar vid Saugbruksforeningen och Borregaard är mindre än de svenska utsläppen i Bottenviken, får denna fråga komma i andra hand. Att försvara sig med att den ena är värre än den andra när det gäller utsläpp förbättrar sannerligen inte miljön. Här är det nödvändigt att ta itu med de problem som finns. Det är inte rimligt att de norska utsläppen skall få fortsätta och förstöra våra vatten neråt Bohuslänskusten. Vi vet nu att torsk och rödspätta har försvunnit. Krabborna på insidan av Kosterfjorden är borta. Det får inte fortsätta på det här sättet. Musslorna har inte kunnat skördas på praktiskt taget ett par år. Jag undrar hur länge vi kan acceptera att detta snusbruna vatten tidvis skall finnas vid Bohuskusten. Nu har det också upptäckts att vattnet innehåller giftiga ämnen som är farliga för människor. Fisken är borta, men hur länge vill sommargästerna hålla på att bada i det snusbruna vatten som vi tidvis har? Jag vill uppmana miljöministern att med kraft ta itu med de problem som vi har i norra Bohuslän och försöka få en bättring till stånd. Det som pågår är allvarligt. Den norska kollegan Sissel Rönbeck kan säkert göra insatser, och det bör hon också göra så snart det går.
Fru talman! Jag har precis samma uppfattning som Jens Eriksson, att förhållandena på västkusten är ytterst allvarliga och att de utsläpp som vi mottar från Norge utgör mycket allvarliga faktorer i det sammanhanget. Av det skälet tog jag i början av sommaren förra året kontakt med min norska kollega och sade att vi från svensk sida förväntade oss att man skulle ta itu med problemen vid Idefjorden och Glomma. Jag föreslog också att vi gemensamt skulle besöka området och diskutera situationen senare under sommaren, vilket vi gjorde i början av augusti. Vid det tillfället presenterade den norska miljöministern ett program för att till 1990 mycket kraftigt reducera utsläppen bl.a. genom starkt skärpta krav på Saugbruksforeningen och flera andra industrier i området liksom på kommunerna och jordbruket. Vi har alltså att förvänta oss att dessa åtgärder fullföljs. Jag litar på min norska kollega, som jag ofta träffar och resonerar med om dessa frågor — senast förra veckan, i Nordiska rådet. När det gäller dioxinutsläppen gjorde jag på precis samma sätt. Jag tog omedelbart kontakt med miljöministern, och vi kom då överens om att vi gemensamt skall ta itu med den här frågan. Vi kom också överens om att även svenska myndigheter skall få möjligheter att analysera prover från havet utanför Porsgrunn och utsläppen därifrån liksom att vara med och diskutera vilka krav som skall ställas på Porsgrunn. Det arbetet pågår nu. Jag kommer självfallet att framföra de krav vi har anledning att ställa från svensk sida. Men jag vill understryka det jag sade redan i mitt svar, nämligen att mina erfarenheter av samarbetet med den nuvarande norska regeringen och miljöministern är goda.
Fru talman! Jag tror inte att vi har några delade uppfattningar, utan kanske fastmer en gemensam oro för vad som håller på att hända. Därför är det angeläget att man med förenade krafter försöker göra någonting åt den situation som råder. En sak är i varje fall klar: här krävs det åtgärder. Det räcker inte längre med program. Sådana här föroreningar har skett så långt tillbaka jag kan minnas, och det är en ganska lång tid. Jag tror att det är 30-40 år sedan som jag tog kontakt med riksdagsmän och bad dem försöka göra någonting åt det som pågick uppe i våra trakter. Jag har funderat på en sak. Är det, med tanke på att vi har så stora utsläpp från massafabrikerna, rimligt att vi förser dessa med råvara? Jag vet att frågan är komplicerad och att handelsavtal och liknande kommer in i bilden, men jag hoppas att man kan göra någonting åt detta. Skadorna ökar ju i takt med anhopningen av gifter och annat utsläpp. Jag tycker faktiskt att måttet nu är rågat, och jag hoppas att miljöministern har ett så bra samarbete med den norska kollegan att också hon kan påverkas och verkligen tar itu med problemen.
Fru talman! För Idefjorden och Glomma är det inte bara fråga om teoretiska program utan om att ställa helt nya krav på och upphäva gamla tillstånd för verksamheten, vilket kommer att innebära en förbättring. Jag litar på att de kraven kommer att uppfyllas, men skulle de inte göra det, får vi verkligen anledning att klaga. Jag vill tillägga att de nordiska regeringarna vid miljöministermötet förra veckan åtog sig att till hösten presentera ett gemensamt handlingsprogram mot havsföroreningar. Detta skulle grunda sig på konkreta planer i de enskilda nordiska länderna. Det var på initiativ från Sverige som det beslutet fattades. Jag tror det är ytterst betydelsefullt att vi ser till att detta också fullföljs. Situationen är nämligen nu så oroande i både Västerhavet och Östersjön att det krävs omedelbara insatser.
Fru talman! Också jag hoppas verkligen att det skall kunna göras någonting åt detta. Jag tycker man får den ena påminnelsen efter den andra om att det går åt fel håll i stället för åt rätt. Bl.a. såg jag häromdagen i en tidning att Borregaard nu ansökt om att få göra ännu större utsläpp uppe i Östfoldsområdet. Man spekulerar i att acceptera böter om man inte får detta tillstånd. Sådant inger stor oro och får bara inte fortsätta. Jag förstår att det är svårare att komma till rätta med problemen när det är fråga om utsläpp som görs i andra länder, men de förstör ju inte bara sina egna vatten utan också våra. De förstör svenska vatten som de själva är beroende av bl.a. för sin turism och för sitt fritidsfiske.

Fru talman! Statsrådet Bengt K. Å. Johansson har bett mig lämna följande meddelande: ”På grund av att interpellanten var förhindrad när jag avsåg att besvara interpellation nr 165 vill jag meddela att svaret på denna interpellation kommer att lämnas den 13 mars.”
Fru talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att se över gällande regler för omhändertagande av barn. Socialberedningen har i februari 1986 lämnat betänkandet Barns behov och föräldrars rätt, som behandlar frågan om socialtjänstens arbete med utsatta familjer. Utredningens ledamöter och sakkunniga redovisade skilda åsikter på väsentliga punkter. Därför har jag tillkallat en särskild utredare för att med utgångspunkt i socialberedningens betänkande göra en ytterligare översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga . Detta arbete har bedrivits skyndsamt, och resultatet av översynen beräknas bli överlämnat till mig i april. Efter sedvanligt remissförfarande kommer jag att ta ställning till de förslag som framförts.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. När jag ställde frågan visste jag inte att det pågick en utredning angående just barns vård och omhändertagande. Det har jag fått lära mig av de många telefonsamtal och brev som jag fått sedan frågan publicerades i hemlänet. Och det har socialministern alltså bekräftat nu. Låt mig då bara ge några ord på vägen i det här arbetet, några synpunkter som jag mött. Det synes mig vara viktigt att det första beslutet som sociala myndigheter fattar är mycket noga övertänkt. Eftersom det ofta är i en akut krissituation som socialnämnden griper in, är det risk att man vidtar en åtgärd som senare visar sig vara en mindre bra lösning. Men då är redan många parter bundna av känslor, prestige, praktiska avvägningar, uttalanden etc. Och ju längre processen får fortsätta, desto större är risken att parterna låser sig. Därför bör man göra allt för att utredningar om barn begränsas i tiden. En forskare som heter Ilse Wetter har skrivit en avhandling om barns processrättsliga ställning i omhändertagandemål, vårdnadsmål och verkställandemål. Hon har kommit fram till flera slutsatser, av vilka jag vill nämna två: 1. att de olika myndigheter som handlägger ärenden och mål om barn inte i tillräckligt stor utsträckning tar hänsyn till barns vilja och val, 2. att utredningar och sakkunnigutlåtanden inte beaktas och bedöms med utgångspunkt i barnens behov, utan med utgångspunkt i föräldrarnas behov. Detta har jag också hört från annat håll. Jag vet inte om socialministern anser sig kunna svara på frågan om man i dag tar tillräcklig hänsyn till barnets rätt och vilja när man avgör placeringen? Den tredje frågan jag vill ta upp är hur vi i dag tillämpar föräldrarätten. Ger lagen i dag de möjligheter som kanske ibland behövs för att ge ett fosterhem företräde framför de biologiska föräldrarna? Detta är ett enormt svårt problem. Jag är absolut inte tillräckligt kunnig eller tillräckligt utbildad på området för att sitta inne med svaret. Men frågan har ställts av fler än mig. Till slut är det en sak som slagit mig vid läsningen av olika material och det är vilka ovidkommande saker man tycks blanda in vid bedömandet av ett hem. Är det tillräckligt städat? Finns det TV? Är barnets eventuella rum så stort som det bör vara? Man bör nog mer se till hjärtat än till sådana saker. Ja, detta var några av mina lekmannamässiga bidrag till diskussionen.
Fru talman! För det första har socialberedningen för sitt betänkande haft ett mycket brett underlag — man har haft många experter och sakkunniga till sin hjälp. För det andra gör nu justitieombudsman Tor Sverne den överarbetning som jag nämnde i svaret.
En utredning inom socialstyrelsen har visat på det stora behovet av ytterligare thoraxoperationer.
Det innebär att jag räknar med att vi kommer att ha ett bra underlag den dag vi skall lämna en proposition till riksdagen.
Fru talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att omedelbart ge statens förhandlingsnämnd klartecken för att slutföra erforderliga förhandlingar med Västerbottens läns landsting om en ny thoraxkirurgisk klinik i Umeå. Ulla Orring har frågat mig om jag överväger att vidta några särskilda åtgärder för att en lokalisering av thoraxkliniken snabbt kommer till stånd. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang.
De fyra landsting som ingår i norra sjukvårdsregionen anser enhälligt att thoraxkliniken i Umeå bör komma i drift så snart som möjligt. Är socialministern beredd att omedelbart ge statens förhandlingsnämnd det klartecken som den anser sig behöva för att den omgående skall kunna slutföra erforderliga förhandlingar om en ny thoraxklinik i Umeå med Västerbottens läns landsting?
Frågan om thoraxkirurgins framtida utbyggnad och konsekvenserna av denna i fråga om personal och övriga resurser utreds för närvarande av socialstyrelsen. Arbetet beräknas vara slutfört före sommaren. Jag vill därför avvakta med ställningstagande tills jag hunnit ta del av resultaten från utredningen.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Startandet av en thoraxklinik i Umeå har försenats i flera år. Redan för tre år sedan borde alla ha insett att norra sjukvårdsregionen behöver en thoraxklinik: — dels på grund av det stora sjukvårdsbehovet, — dels på grund av att starka regionalpolitiska skäl — t.ex. långa avstånd — talar för en klinik, —- dels på grund av att Umeå som regionsjukhus, läkarutbildningsort samt säte för forskning och utveckling måste få tillgång till denna operationsteknik. Umeå halkar annars efter som fullständigt utbildningssjukhus. Under de tre år som gått har många dött i uppkomna köer. Hundratals har lidit i onödan. Många har fått vänta så länge på operation att rehabiliteringen blivit svår. Kort sagt: många svårt sjuka människor har farit illa. De onödigt långa sjukskrivningstiderna kostar också massor av pengar. Fru statsråd! Det är av dessa skäl mycket beklagligt att statsrådet personligen tydligen är beredd att ytterligare försena utbyggnaden av en thoraxklinik i Umeå genom att tala om nya utredningar. Behovet är klart dokumenterat. I dag görs drygt 2 000 operationer i Sverige. Socialstyrelsens expertgrupp har kommit fram till att det behövs 6 500 ingrepp. Behovet av thoraxingrepp är också speciellt stort inom den norra sjukvårdsregionen. Patienter från Umeå-regionen belägger i dag hela 60 96 av thoraxkapaciteten i Uppsala. Anser statsrådet att det är försvarbart att ytterligare skjuta beslutet på framtiden? Eller är det så att statsrådet söker vägar att helt stoppa thoraxkliniken i Umeå?

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. De hjärtsjuka i landets norra sjukvårdsregion — Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland — känner sig fullständigt utslagna och åsidosatta när det gäller strävan för en sjukvård på lika villkor. Det senaste årtiondet har inneburit en kamp för att få till stånd en thoraxkirurgisk verksamhet i Umeå. Att förkorta köerna för de hjärtsjuka och få en operationsenhet på närmare håll än Uppsala är även målet för sjukvårdspersonal, däribland läkarna. Politiker, till sist över partigränserna, har utfört ett envist arbete för målet thorax till Umeå. Om vi utgår från att index för dödligheten i hjärtoch kärlsjukdomar i landet är 100, ligger Norrbotten och Västerbotten på mellan 120 och 130, klart över riksgenomsnittet. I fjol nyttjades Uppsalas operationskapacitet för dessa operationer till nära 60 96, och då är att märka att länen befolkningsmässigt utgör endast 35 76 av upptagningsområdet. Dessa faktiska uppgifter talar sitt tydliga språk om behovet. Här i kammaren har frågan framförts motionsvägen varje år utan att riksdagen har tagit ställning. Man har hänvisat till Landstingsförbundet. Nu har Landstingsförbundet klart uttalat att thoraxverksamhet skall starta i Umeå. Men då sätter sig NUU-nämnden på tvären och säger att vi inte har något mandat. När kommer regeringen att ge ett klartecken, och kan statsrådet här i dag instämma i att det behövs en thoraxklinik i Umeå? Eller skall hjärtsjuka i vårdkön få dö i avvaktan på regeringens beslut? Jag tycker att det här är en så allvarlig fråga att det krävs ett förtydligande av det svar som statsrådet nu har lämnat.
Fru talman! Det är helt riktigt att Landstingsförbundet i början av februari har fattat nämnda beslut. Västerbottens läns landsting har den 23 februari i år inkommit med en framställning till regeringen, vilken ankom den 24 februari. Den här framställningen från Västerbotten har remitterats till socialstyrelsen och NUU-nämnden, vilket är naturligt. Vi skall ju ha ett underlag för ett beslut. Jag vill också säga att det var Landstingsförbundet som krävde att socialstyrelsens utredning skulle ses över. Professor Gunnar Birke har i uppdrag att i samarbete med Landstingsförbundet ta reda på vilka resurser som krävs för att vi skall kunna möta det ökade behovet av kranskärlsoperationer. Det gäller att se vilka personella och finansiella beräkningar som skall ligga till grund för detta. Till Börje Hörnlund vill jag säga: Jag söker vägar för att få det underlag som behövs för att jag skall kunna fatta ett klokt beslut till förmån för de hjärtsjuka i landet.

Fru talman! Anledningen till att statens förhandlingsnämnd och NUU nämnden nu kräver ett besked av statsrådet är att riksdagen utifrån ett gammalt underlag — från 1970-talet — beslutade om thoraxkirurgi på fyra ställen i landet. Vid den tidpunkten beräknades behovet för norra sjukvårdsregionen till 75 operationer per år. Men i fjol gjordes 550 ingrepp. Beslutssituationen är alltså helt annorlunda nu, och därför tycker jag att det inte behövs några nya utredningar. Den som har tagit fram underlaget till Landstingsförbundets styrelse är samtidigt huvudsekreterare i den utredning som statsrådet hänvisar till och som sker inom socialstyrelsens ram. Det är bråttom med ett besked från statsrådet!

Fru talman! Jag fick inget svar på min fråga till statsrådet om statsrådet kunde instämma i att det behövs en thoraxklinik i Umeå. Jag tror att de hjärtsjuka som bor och lever i norra Sverige är besvikna. De känner sig förrådda i den här frågan. Det är ju så, som Börje Hörnlund har redovisat här från talarstolen, att många och långa utredningar har förevarit. Kontentan av utredningarna är att norrlänningarna känner sig överkörda. När Landstingsförbundet äntligen kommer till klarhet, ja, då stoppas arbetet på annat håll. Planering pågår nu inom Umeå sjukvårdsregion och inom Västerbottens läns landsting. Man håller på att rekrytera nyckelpersoner, och man arbetar med planer för en utbyggnad. Man har planerat driftstart till mitten av år 1989. Men om landstinget i Västerbottens län inte får något besked i den här frågan, försenas arbetet. Hur blir det med människorna i vårdkön? Har statsrådet inget förbarmande med dessa hjärtsjuka människor?
Fru talman! Regeringen kommer inom kort att lägga fram en proposition om ett extra ekonomiskt bidrag till landstingen för att de skall kunna öka kapaciteten för bl.a. kranskärlsoperationer. Jag har hänvisat till att framställningen från Västerbotten kom för någon vecka sedan, och det är naturligt att den remitteras till NUU-nämnden och socialstyrelsen innan beslut fattas. Efter det att jurister har granskat det beslut som tidigare fattades när det gäller antalet thoraxkirurgkliniker gör vi i regeringen den bedömningen att vi förmodligen måste gå till riksdagen med en proposition för att en femte thoraxkirurgklinik eventuellt skall kunna inrättas. Vi har alltså hanterat framställningen på det snabbaste möjliga sättet. Börje Hörnlund är själv en framstående ledamot av Landstingsförbundet, som har begärt den översyn som professor Birke nu gör tillsammans med socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Det vore orimligt om regeringen inte avvaktade också resultatet av den utredningen, som kommer att genomföras snabbt.

Fru talman! Det är riktigt att jag i Landstingsförbundet har varit med om att fatta detta enhälliga beslut, och det är mycket djupt förankrat efter tre års diskussioner, där det steg för steg har vuxit fram en total enighet i hela landet om att Umeå skall få en thoraxklinik. Ett muntligt besked från statsrådet till statens förhandlingsnämnd skulle göra att avtal kom att träffas med landstinget i Umeå och att allt detta rullade i gång. Går man den väg som statsrådet talar om dröjer det ytterligare ett år, och det har icke de sjuka råd med. Det finns en hundraprocentig politisk opinion för ett sådant här beslut, och om statsrådet går litet bredvid paragraferna och går rakt fram kommer ingen att klandra henne. Jag får en litet otäck känsla av att statsrådet försöker stoppa Umeås thoraxklinik.

Fru talman! Statsrådet har i annat sammanhang uttalat sig för en rikskö för brådskande operationer, och här finns ett utsökt tillfälle att komma till rätta med den långa vårdkön inom thoraxkirurgin. Landstinget i Västerbotten är berett att sätta i gång, och varje månads försening innebär att sjuka människor får vänta och i bästa fall försöka överleva. Det är många människor som har dött i avvaktan på operation i Uppsala — det finns det bevis för. Det står nu 417 människor i vårdkön, och det är inte lönt att utreda ytterligare i avvaktan på att fler operationstillfällen kommer till stånd. Hela regionen väntar på ett positivt svar. Här står byråkrater, läkare och patienter och väntar, och det enda de har att sätta sin tillit till är statsrådets positiva svar. Behövs det en thoraxkirurgisk klinik i Umeå?
Fru talman! Till Ulla Orring vill jag säga att jag hoppas att de patienter som nu står i kö och för vilka en operation är angelägen skall bli hjälpta snarare än när Västerbottens läns landsting beräknar att kunna ta i bruk denna klinik, som sägs kunna igångsättas 1989. De patienter som nu är i behov av operation hoppas jag verkligen snabbare kan få den hjälp de behöver.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att understryka att Umeå sjukvårdsregion har eget underlag. Där görs de förberedande undersökningarna. Alla vill ha denna operationsteknik till Umeå. Regionen täcker i det närmaste halva vårt land. Starka regionalpolitiska skäl talar för att en region som ser ut som Norrland och har eget underlag också skall få bedriva verksamheten, alltså utföra ca 500-600 thoraxoperationer. Jag ser det också som viktigt utifrån Uppsalas och Stockholms planeringshorisonter att det ges besked i denna fråga. De måste få besked om att ett visst antal operationer kommer att utföras i Umeå. Sedan får de anpassa sin utbyggnad efter det. Jag vädjar till statsrådet: Gå inte den försenande byråkratiska vägen utan ge Svante Englund på statens förhandlingsnämnd det muntliga besked som han behöver för att köra i gång.

Fru talman! Statsrådet säger att man hoppas kunna hjälpa dem som står i kö nu genom att skicka de patienterna till Uppsala. Jag hoppas verkligen att man kan fortsätta göra det, men den planering vi har gjort i Västerbottens läns landsting och Umeå sjukvårdsdirektion har gått ut på att vi skall få en mänskligare och bättre vård, att vi skall kunna ge vård snabbare än nu, så att människor slipper ifrån sitt långa lidande. Det kan inte vara särskilt praktiskt och inte heller samhällsekonomiskt riktigt att patienten först skall utredas i Umeå, sedan skall ett läkarlag åka upp till Umeå från Uppsala för att undersöka patienten, sedan skall patienten remitteras till Uppsala för operation och därefter tillbaka till Umeå. Det är ett otroligt oskickligt planeringsarbete som lett till den här ohumanitära sjukvården! Jag hoppas verkligen att statsrådet så snabbt som möjligt ser till att de här operationerna kan utföras i Umeå. 550 hjärtoperationer på patienter från Norrland har under det gångna året utförts i Uppsala. Där har man gjort så gott man har kunnat — man har gjort ett mycket bra arbete. Men för patienterna har det varit ett lidande.

Fru talman! Margö Ingvardsson har frågat mig om jag vill medverka till att en förälder, som vill vara ledig från arbetet på deltid, i stället för att förkorta den dagliga arbetstiden kan välja att få en ledig dag per vecka. Syftet med deltidsledigheten är att förbättra möjligheterna för föräldrar och barn att vara tillsammans och att förkorta de långa dagliga tider då barnen vistas på t.ex. dagis eller fritis. Detta är utgångspunkten för regeln om att arbetstidsförkortningen i princip skall spridas över arbetsveckans samtliga dagar. I vissa fall kan det emellertid vara mindre värdefullt med en daglig arbetstidsförkortning. Lagen medger därför att en arbetstagare i stället kan få förkorta sin arbetstid på det sätt som Margö Ingvardsson önskar, t.ex. genom att vara ledig en dag per vecka. En förutsättning för detta är att det finns särskilda skäl. De fall man här tänkt på är i första hand när arbetstagaren arbetar på annan ort än hemorten. Även för dem som inte arbetar dagtid eller som har oregelbundna arbetstider kan en daglig arbetstidsförkortning vara mindre väl ägnad att öka möjligheterna till samvaro med barnen. Jag vill också lägga till att ingenting hindrar att arbetsgivare och arbetstagare i ett enskilt fall kommer överens om att ledigheten skall förläggas på annat sätt än så som det står i lagen. Enligt min mening tillgodoser lagen de intressen som Margö Ingvardsson med all rätt vill värna om. Jag anser därför att gällande regler inte behöver ändras.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Vi är överens om att huvudregeln givetvis skall vara att man tar en daglig arbetstidsförkortning just för att uppnå att barnen skall behöva vistas kortare tid på dagis. Men det finns situationer när man inte kan tillgodogöra sig den dagliga arbetstidsförkortningen. Det är t.ex. inte ovanligt i glesbygd att kommunikationerna är så dåliga att man inte tjänar någonting på att sluta tidigare på dagen. Förarbetena till lagen anger några exempel på särskilda skäl och yrken. Jag tror att man nämner försäljare och oljeplattformsarbetare. Det finns arbetsgivare som hävdar att endast de grupper och de situationer som direkt anges i lagen och i förarbetena till lagen motiverar en annan förläggning av ledigheten än just den dagliga arbetstidsförkortningen. Det händer också att arbetsgivare ställer ett ultimatum att man skall ta ut en daglig arbetstidsförkortning eller gå ned till deltid. Det förekommer också krav på att man skall byta arbetsuppgifter om man skall få en dag ledig per vecka. Mot den bakgrunden är arbetsmarknadsministerns svar på min fråga klarläggande, och det är jag tacksam för. Det finns alltså en möjlighet att hävda särskilda skäl för att få ta ut en ledig dag per vecka även om inte den situation man själv åberopar finns direkt angiven i förarbetena till lagen. Än en gång tack för svaret.

Fru talman! Ivar Virgin har frågat mig om regeringen är beredd att godta att byggnadsminnesmärket Dalarö Skans från 1600-talet byggs om till restaurang. Jag vill inleda mitt svar med en hänvisning till kungörelsen med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet enligt vilken ett byggnadsminnesmärke inte utan regeringens tillstånd får rivas, överlåtas, flyttas eller användas till ändamål, varigenom dess kulturhistoriska eller konstnärliga värde förminskas. Bakgrunden till Ivar Virgins fråga torde emellertid vara att Haninge kommun tagit upp en diskussion med byggnadsstyrelsen och riksantikvarieämbetet om möjligheterna till ökade turistoch fritidsaktiviteter på Dalarö Skans. I sammanhanget har också behandlats möjligheterna att förlägga en restaurang i anslutning till skansen. Enligt vad jag erfarit har därvid olika lokaliseringsalternativ diskuterats. Några formella ställningstaganden från myndigheternas sida har inte gjorts. Följaktligen finns heller inget underlag för regeringen att ta ställning till.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Göransson för svaret. Bakgrunden till frågan är mycket riktigt att det uppkommit en stor oro inför vissa byggnadsplaner som Haninge kommun har tagit fram. Det är planer som tyder på att man åtminstone lekt med tanken att i Dalarö Skans bygga en restaurang och i anslutning till den ett hotellkomplex med ett tiotal rum i kommendantflygeln. Dalarö Skans är ett av Sveriges äldsta, väl bevarade försvarsverk. Den är uppförd på 1600 och 1700-talen och har sedan dess spelat en viktig roll i vårt lands försvar. Skansen är vacker och ger en suggestiv karaktär åt inloppet till Dalarö. Den förklarades för ett bra tag sedan — år 1925 — för byggnadsminne. Skansen har under lång tid haft en användning som bas för en del av sjövärnskårens sommarkurser. Personligen kan jag inte tänka mig någon bättre användning av den gamla skansen än som bas för frivillig försvarsverksamhet i marinens regi. Ön har dessutom i stor omfattning varit tillgänglig för turister. Att göra om skansen till restaurang är för mig en helt främmande tanke. Enligt min uppfattning skulle det i högsta grad minska det kulturhistoriska värdet av skansen. Även om frågan om att använda skansen som restaurang enligt statsrådet ännu inte är väckt skulle jag vilja försäkra mig om att regeringen inte skulle godta en sådan användning eller en sådan ombyggnad. Kan jag tolka statsrådets svar på det sättet?
Fru talman! Nej, Ivar Virgin skall inte tolka mitt svar som ett svar på förhand på en fråga som ännu inte har ställts av den som i så fall har att göra det. Jag kommer att besvara frågan om tillstånd att förändra skansen när jag får den, om jag får den. Jag noterar att Ivar Virgin däremot har tagit tillfället i akt att här i kammaren tala om vad han tycker att regeringen skall svara på den frågan, om vi får den, och det är ett besked som vi för dagen kan vara nöjda med.

Fru talman! Det var ju en korrekt tolkning. Jag har viss förståelse för att statsrådet inte vill binda sig, men jag tycker ändå att man i denna viktiga fråga egentligen inte borde kunna handla på mer än ett sätt. För mig är tanken att bygga om denna gamla skans till centrum för någon turistisk aktivitet, en restauranganläggning som är kopplad till ett hotell, helt ffrämmande. Det är för mig en stötande tanke, och jag hoppas att statsrådet Bengt Göransson innerst inne finner den lika stötande.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att lägga fram ett förslag, så att berörda postanställda inte kan vägra arbeta med V6S5-insatser. Sten Anderssons förmodan, som baseras på uppgifter i pressen, att en postkassör kan välja att ta emot eller inte ta emot en V65-kupong är inte riktig. Postens befattning med V6S5-kuponger regleras i ett avtal mellan posten och AB Trav och Galopp. Avtalet ger inte utrymme för värderingar om V65-spelet hos enskilda postkassörer.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är ett bra och positivt svar. Men jag tycker att statsrådet borde tala om det han säger i svaret också för byrådirektören Ulla Bjersander i postverket. Hon har nämligen i pressen uttalat att posten inte kan tvinga sina anställda att ta emot spelinsatser. Jag har i dag talat med den journalist som skrev detta, och han vidhöll att hon sagt exakt så. Hon är alltså den byrådirektör som är ansvarig för bl.a. förtidsinlämningen av V65-kupongerna till posten. Det är bra att vi får klart för oss att det inte får gå till så här. Det kan inte vara den enskilde postkassören eller den enskilda postkassörskan som bestämmer om han eller hon vill ta emot en viss form av spel eller insats. Om man skulle tolka byrådirektören bokstavligen skulle detta kunna få en mängd effekter. Om t.ex. statsrådet kom in på posten en fredagkväll tjugo i sex och lämnade fram sin hyresblankett skulle det vara OK. Om han sedan lämnade fram sin telefonräkning skulle det också vara fullt OK. Men när han lämnade fram sin V65-kupong skulle den röda lampan lysa. Detsamma skulle ske när han lämnade fram en beställning av teaterbiljetter till Dramaten, därför att kassörskan inte tyckte om Ingmar Bergman. Till sist kanske statsrådet skulle vilja betala in sin årsavgift till partiet, och då skulle också den röda lampan lysa, därför att postkassörskan inte sympatiserade med socialdemokraterna. Det är helt klart att dessa avgöranden inte skall ligga hos de anställda vid posten. Jag tackar för det klara svaret. Jag hoppas också att innehållet i denna debatt på något vis delges byrådirektör Ulla Bjersander på posten.

Fru talman! Ingemar Eliasson har frågat mig vilka slutsatser som enligt regeringens mening kan dras beträffande biståndssamarbetet av Amnestys rapport om tortyren i Etiopien. De missförhållanden som Ingemar Eliasson berört i sin fråga är mycket allvarliga. Tortyr är en handling som väcker avsky. I årets budgetproposition konstaterade jag om Etiopien att brister i fråga om respekten för mänskliga rättigheter ger anledning till oro. Allvarliga och upprepade kränkningar av mänskliga rättigheter har påtalats vid flera tillfällen och kommer att påtalas. Sådana kränkningar beaktas också i övervägandena om biståndets storlek och utformning. Bl. a. har den svenska inställningen klargjorts för Etiopien under de senaste biståndsförhandlingarna i juni 1986. Vid bedömningen av biståndet till Etiopien har långsiktigheten tillmätts stor vikt. Biståndet har koncentrerats till landsbygdsutveckling med aktivt folkligt deltagande. Härigenom blir biståndet inte bara en hjälp till fattiga utan också ett bidrag till demokratiutvecklingen i landet. Mot bakgrund av mitt uttalande i budgetpropositionen är det självklart att jag noggrant följer utvecklingen i fråga om mänskliga rättigheter i Etiopien. Detta är ett led i regeringens fortlöpande prövning av biståndets storlek och utformning.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Sveriges bistånd till Etiopien har mycket långa traditioner. Långt innan Etiopien fick statligt bistånd fanns den svenska missionen och svenska hjälporganisationer där. Denna långa närvaro i landet har gjort det möjligt för oss att ge effektivt bistånd till Etiopien, och det skall vi fortsätta med. Men det måste ske i former som gör det möjligt att samtidigt markera avståndstagande från det förtryck som regimen i Etiopien bevisligen utövar mot sitt folk. Dess värre kan man inte tala om någon demokratisk samhällsutveckling, och läget för de mänskliga rättigheterna är oförändrat dåligt. Därför är det angeläget att oavbrutet söka efter vägar för det svenska biståndet att främja demokratiska krafter. Sverige måste i kontakter med regimen oavbrutet påtala övergreppen mot mänskliga rättigheter och det hot som dessa faktiskt utgör mot framtida biståndsarbete. Det som nu föranlett min fråga är alltså rapporten från Amnesty International från februari i år om omfattande tortyr av politiska fångar i Etiopien. Det finns rader av vittnesmål som talar om mycket omfattande tortyr, och syftet är att få fångarna att bekänna samröre med politisk opposition. Det handlar också om medlemmar i den protestantiska kyrkan som man har försökt förmå att avsvära sig sin tro. Rapporterna har i sedvanlig ordning hög trovärdighet. Det är viktigt att de inte bara passerar opåtalade. Det är nödvändigt att vi ofta och ingående diskuterar hur vetskapen om denna tortyr och dessa övergrepp skall påverka omfattningen och inriktningen av vårt bistånd.
Prot. 1986/87:80 Fru talman! Jag kan med stort allvar försäkra Ingemar Eliasson om att 5 mars 1987 detta sker. Vi söker vid varje tillfälle vi har kontakt med regeringsrepresen tanter, i det här fallet i Etiopien, att framhålla hur vi i Sverige ser på — O! vissföreslagen demokrati, inkl. mänskliga rättigheter, och påtala eventuella brister i ändring i vapenexportbestämmelserna respekten för dessa rättigheter. Jag tror att vi i Sverige blir starkare i de diskussionerna genom att föra en konstruktiv debatt i vårt land om denna fråga, för den är inte enkel, och jag uppskattar Ingemar Eliassons sätt att föra debatten.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för denna försäkran. Det vore naturligtvis bra om statsrådet kunde ge något mera konkret exempel på hur det kan gå till att utöva den påtryckning — kalla det gärna så — på regimen som det måste handla om, för att den skall förstå att vi menar allvar och att det inte bara är en pliktskyldig protest i diplomatiska former som vi framför.
Fru talman! Jag nämnde i mitt svar att vi t.ex. tog upp detta i de senaste biståndsförhandlingarna i juni 1986. Det är då en dialog där man också protokollför vad parterna har sagt, och där finns det alltså med. Ett annat exempel var när statssekreteraren för biståndsfrågor var i Etiopien, också våren 1986, och hade överläggningar med flera av de etiopiska ministrarna om just dessa frågor. Själv har jag också vid två tillfällen haft anledning att sammanträffa med etiopiska ministrar och har båda gångerna tagit upp frågor om mänskliga rättigheter och demokrati.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Det är ju inte ofta man har anledning att dra på mun när man får svar, men sista meningen i detta frågesvar är ju faktiskt rätt så kul: ”Självfallet ligger såväl utrikespolitiska som försvarspolitiska överväganden som grund för regeringens bedömning av dessa frågor.” Ja, det får man ju verkligen hoppas, och det behöver kanske inte påpekas särskilt. Men detta förringar inte det ganska uppseendeväckande uttalande som finns i försvarskommitténs rapport och som signalerar en förändring av de svenska exportbestämmelserna, så att de skall stämma bättre med verkligheten, vilket kanske behövs efter allt som har hänt. Det är ju helt klart att man förutsätter att det kan tänkas bli möjligt att man måste tumma på de nuvarande bestämmelserna på grund av det samarbete man inlett framför allt med JAS-projektet, men också på grund av efterföljande projekt framöver. JAS har vi haft uppe många gånger tidigare, och vi vet vad det gäller, det handlar om motorn. Men nu talas också om andra projekt. I den internationella tidskriften Aviation Week and Space Technology från april i fjol talas om att General Electric tänkt köpa Robot 70 som komplement till en av sina stora stridsvagnar. Där kan vi få ett sådant samarbete. Nu är det gott och väl som statsrådet säger, att detta ännu inte föreslagits från regeringens sida, men jag vill ändå fullfölja och ställa en följdfråga: Kan statsrådet tänka sig en uppmjukning av de svenska exportbestämmelserna — en liberalisering om man så vill —i enlighet med vad som sägs här? Ingen rök utan eld. Hur ställer ni er till detta förslag?

Fru talman! Anser då statsrådet att det är något fel på de nuvarande exportbestämmelserna som förbjuder sådan export och som kräver så att säga slutintyg av den som köper?

Fru talman! Det är inte så konstigt att det ser ut som det gör på vapenexportområdet, med alla skandaler under årens lopp. Det är bara vad man kunnat vänta sig. Som vanligt är regeringens representanter — oavsett vilken regering det rör sig om —-inte villiga att säga någonting eller lämna några som helst besked om hur man ser på dessa allvarliga frågor. Man hänvisar alltid till framtiden. Så tar man en liten bit i taget. En försvarskommitté lägger fram ett förslag, man tummar på denna lag osv. Så dras vi ini denna gröt, som statsrådet säger är så allvarlig. Jag skulle vilja rikta en uppmaning till statsrådet och till regeringen. Ta nu äntligen för en gångs skull litet mer allvarligt på dessa frågor. Fortsätt inte, som under decennierna från 1950-talet och framåt med dessa skumraskaffärer, för då kommer ni bara att trassla in er mer och mer.

Då Hans Petersson i Hallstahammar är förhindrad att ta emot svaret, medger jag att Oswald Söderqvist inträder i dennes ställe.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på Hans Peterssons i Hallstahammar fråga. Hans Petersson har frågat om när uppvaktning har skett, och det vore faktiskt i rådande läge ganska intressant att få svar på den frågan, inte bara sådana undvikande formuleringar som förekommer i slutet av svaret.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 Det kan väl inte vara farligt för den svenska offentligheten att tala om när, var och kanske också på vilka villkor dessa kontakter har tagits under de gångna åren. Att de har tagits är uppenbart, och det har inte förnekats. När har de tagits?

Fru talman! Ja, det är fråga om ett hemskt krig, och Sverige är djupt indraget i den här sörjan. Men det vore ändå, tycker jag, ganska enkelt för regeringen att i detta läge i kronologisk ordning förneka eller bekräfta alla de uppgifter som det gäller. Har det förekommit någon kontakt under 1983, under 1985, på vilket plan osv.? Detta kan inte på något sätt skada den svenska saken, eftersom uppgifterna om kontakter, som inte förnekas, redan har lämnats. Det vore ganska intressant för Sveriges folk och för oss politiker att få veta när dessa kontakter har förekommit. Om ni inte vill säga det nu, när kommer ni att ge ett exakt besked om när dessa kontakter har förekommit? Jag upprepar min första fråga: När har kontakter förekommit i detta sammanhang?

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att en sammanställning av de beviljade utförseltillstånden för vapenexport visar att exporten kommer att öka kraftigt. 1981 beviljades utförseltillstånd för vapenexport för 1 541 milj.kr. Sedan skedde en successiv ökning fram till år 1984, då tillstånd beviljades för vapenexport för 2 241 milj.kr. 1985 ökade tillstånden återigen, och 1986 blev ännu ett rekordår, då utförseltillstånd för vapenexport för 4 462 milj.kr. beviljades. Det har också skett en fördröjning i hela vapenexportbyråkratin på det sättet att de beviljade tillstånden nu inte kommer att ge fullt utslag i statistiken förrän våren 1988. Därför är jag väldigt tacksam för att Anita Gradin har redovisat de tolv stater som ligger överst på listan över beviljade utförseltillstånd för vapenexport. Emellertid reser både den här redovisningen och omfattningen av de beviljade tillstånden många frågetecken. Det är en sak att det just nu pågår en dramatisk upprullning i bästa Watergatestil av Bofors smuggelaffärer, och huruvida regeringen haft möjlighet att utöva en kontroll härvidlag är en sak som vi ännu inte vet. Men vad regeringen verkligen kan kontrollera fullständigt är godkännandet av exporttillstånd. Siffrorna har tillåtits löpa i väg på ett anmärkningsvärt sätt, och det är svårt att tro att vi har en restriktiv vapenexport eller ett generellt förbud mot export av vapen. Jag skulle vilja ställa en fråga till Anita Gradin när det gäller tre stater på listan, som inte helt förefaller ”stämma in” med de svenska riktlinjerna för vapenexport, nämligen Pakistan, Singapore och Indonesien. Trots att Singapore systematiskt har vidarebefordrat svenska vapen så fortsätter vi att exportera vapen dit. Pakistan är ett land som är i konflikt med Indien. När det gäller Indonesien har vapenexporten tidigare ifrågasatts, och där är det nu fråga om nya kontrakt.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

Fru talman! Utvecklingen blir inte mindre alarmerande när man ser på Bofors orderingång. Enligt uppgifter har den under 1986 representerat ett belopp på bortåt 9 miljarder. Detta tyder på att vi under år som kommer får se en ytterligare dramatisk ökning av utförseln av vapen, eftersom ca 90 96 av dessa 9 miljarder lär handla om export och alltså enbart en mindre del avser den svenska marknaden. Jag undrar därför om den svenska regeringen har någon strategi när det gäller vapenexporten för att leva upp till målsättningen en restriktiv vapenexport. Hur länge kommer man att låta siffrorna löpa i väg på det här anmärkningsvärda sättet? Och till sist: Hur kommer det sig att man har valt att teckna ett nytt kontrakt med Indonesien? Det är alltså inte längre fråga om att fullfölja gamla kontrakt.

Fru talman! Anita Gradin sade att basen för vapenexporten är att klara försörjningen till den svenska industrin. Just detta gör att det nu borde vara dags att se över huruvida det nuvarande läget är sådant att all den export som beviljas verkligen är motiverad ur försörjningssynpunkt. För varje år avlägsnar vi oss längre bort från den ursprungliga motiveringen till att tillåta undantag från vapenexportlagen. Jag utgår från att regeringen kommer att göra en översyn, framför allt i samband med de aktuella smuggelaffärerna.

Fru talman! Gunnel Liljegren har frågat mig vilka åtgärder jag är villig att vidta för att de som har lidit skada till följd av sprängningen av ammunitionsförrådet i Järna skall få full kompensation. Hon undrar särskilt hur självrisken skall regleras i sådana fall då försäkringsersättning har utgått. Vid en händelse av det slag frågan avser aktualiseras olika möjligheter att få ersättning, t.ex. från försäkring eller enligt brottskadelagen eller skadeståndsrättens allmänna regler. Om detta är tillräckligt när det gäller de skador som sprängningen i Järna har medfört kan för närvarande inte överblickas. Det är därför för tidigt att nu uttala sig om huruvida det är påkallat med några särskilda åtgärder i detta fall.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag kan inte dela uppfattningen att frågan är för tidigt väckt. Det är snart ett halvår sedan olyckan inträffade. Många människor ligger ute med tusenlappar, som kan vara nog så betydelsefulla. Det här problemet berör förhållandet mellan staten och den enskilde. En oförutsebar katastrof har inträffat. Ett ammunitionsförråd som tillhör staten har av kända skäl sprängts i luften och vållat skada för enskilda människor, helt slumpvis. Men krevader har också inträffat i samband med uppröjningen. Nyinsatta fönsterrutor har faktiskt spruckit på nytt, och andra skador har inträffat. Här är militären vållande, låt vara av nödtvång. Min bestämda uppfattning är att staten har den moraliska skyldigheten att ta på sig skadorna. Vem ligger närmast till att betala, den enskilde eller staten? Möjligen kan man konstruera en skillnad mellan den ursprungliga krevaden och senare skador, men detta är långsökt. Staten bör erbjuda en generell och generös uppgörelse. Vid en olycka som denna uppkommer — utöver påvisbara skador — olägenheter, oro och ängslan som inte kan ersättas. Också här kan man göra en jämförelse med nedfallet efter Tjernobylolyckan. Sådana följder är ohjälpliga— så mycket starkare skäl då att ersätta det som går att ersättas. Det föreligger i dag ett 80-tal anmälningar med skadeståndskrav. Något besked om ersättning för självrisk, där försäkringsbolagen ersatt skadorna, har inte gått att få. Vore det inte skäl att snarast skrida till verket och ge myndigheterna resurser att hålla järnaborna skadeslösa? 2 Frågan om förvaringen av ammunition och om den kunde anses förvarad på ett betryggande sätt har tidigare debatterats i riksdagen. Det skall inte behövas någon process mellan de skadelidande och staten om denna sak för att fastslå en eventuell laglig rätt till ersättning enligt brottskadelagen eller skadeståndsrätten. Den moraliska rätten föreligger, och det allmänna, vi alla solidariskt, bör utan dröjsmål ge järnaborna besked om ersättning. Det är viktigt, för staten har i vissa fall kunnat ta 5-10 år på sig.

Fru talman! Britta Bjelle har frågat mig om jag kommer att vidta någon åtgärd i anledning av rikspolisstyrelsens, som hon anför, ”säregna inställning då det gäller den kraftiga ökningen av antalet mord, dråp och våldtäkter”. Frågan är föranledd av ett uttalande av en tjänsteman vid rikspolisstyrelsen om att ”mord är egentligen inte ett polisiärt problem”. Jag skall självfallet inte vidta några åtgärder med anledning av att en tjänsteman vid rikspolisstyrelsen anför vissa personliga synpunkter på bakgrunden till våldsbrottslighet.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Mord och dråp ökade förra året med 25 96 och våldtäkterna med 28 96, alltså anmärkningsvärt stora ökningar. När rikspolisstyrelsen tillfrågas om vad man tycker om detta svarar då en hög företrädare för rikspolisstyrelsen att mord ändå inte är någonting som polisen kan göra något åt. Beträffande våldtäkterna menar han att eftersom de sker huvudsakligen inomhus mellan personer som redan lever i parförhållanden, är inte heller detta polisens bord. Jag vill här ge ett konkret exempel. I mitten av november 1986 anmälde en kvinna i Haparanda sin man för olaga hot, misshandel och våldtäkt. Hon berättade att mannen slog henne, hade rispat med kniv mot hennes vänstra bröst och tvingat henne till samlag nästan varje dag. Hon var livrädd för mannen. I ett förhör i december, alltså en månad senare, framkom att kvinnan inte såg någon annan utväg ur sin situation än att fly från mannen till Finland. I januari, innan hon hade hunnit lämna mannen, sköt mannen kvinnan med ett avsågat hagelgevär. Detta är bara ett exempel på många liknande fall när kvinnor lever i skräck och förnedring. I det här speciella fallet utsattes kvinnan för kontinuerliga brott begångna av mannen. Här menar alltså rikspolisstyrelsen att detta inte är polisiära frågor. Såsom ansvarig för det här området kan jag inte låta bli att undra över om justitieministern accepterar att man från rikspolisstyrelsen kan redovisa denna passiva inställning till brott som till största delen begås mot kvinnor. = Prot. 1986/87:80 Om justitieministern menar att justitieministern t.ex. inte kan ge rikspolis 5 mars 1987 styrelsen i uppdrag att se över hur de här brotten behandlas inompodisenoch ZH - Om rikspolisstyrelsens
Fru talman! Jag har vid åtskilliga tillfällen, både här i kammaren och i andra sammanhang, redogjort för regeringens mycket allvarliga syn på våldsbrott och också redovisat vilka åtgärder som nu planeras för att beivra sådana brott. Jag vill hänvisa till den skrivelse som regeringen överlämnade till riksdagen i höstas om åtgärder mot våldsoch egendomsbrott. Jag vill också hänvisa till att vi i årets budgetproposition har föreslagit satsningar på nya tjänster för bekämpning av våldsbrottslighet: Regeringen har förordat att myndigheterna i sin verksamhet prioriterar detta område. Jag utgår självfallet från att statsmakternas syn på dessa brott också präglar myndigheternas arbete. Den speciella problematiken med kvinnor som är utsatta för våldsbrottslighet och hot om våldsbrott är en särskild fråga som tas upp här i dag genom Ewa Hedkvist Petersens fråga. Jag återkommer i detta sammanhang till den aktuella frågeställningen.
Fru talman! Det är ju lovvärt att regeringen vidtar åtgärder då det gäller våldsbrottsligheten. Men jag tycker att rikspolisstyrelsen är den som drar upp riktlinjerna för den polisiära verksamheten i landet i stort. Man utfärdar anvisningar osv. Och det är inte vem som helst på rikspolisstyrelsen utan en av de högsta företrädarna som har gått ut och sagt att detta med mord och våldtäkt i hemmen osv. inte är polisens bord. Då är det enligt min uppfattning regeringens skyldighet att ge signaler till rikspolisstyrelsen att detta inte kan vara ett riktigt sätt att uttala sig och också låta se över hur dessa frågor faktiskt behandlas inom rikspolisstyrelsen, när sådant här kan inträffa.
Fru talman! Vad en enskild tjänsteman på rikspolisstyrelsen egentligen har sagt och egentligen har menat tror jag varken Britta Bjelle eller jag vet — och i varje fall har vi inte anledning att diskutera det i kammaren. Regeringens syn på våldsbrottsligheten har vi gett ett utomordentligt tydligt uttryck för, och det har även nått rikspolisstyrelsen.
Fru talman! Det räcker att vi kvinnor skall behöva läsa i pressen att företrädare för RPS gör ett sådant uttalande som det här gäller. Om det är ett missförstånd, bör detta på ett eller annat sätt komma fram. Då skall uttalandet inte behöva stå oemotsagt.

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag överväger åtgärder i syfte att ålägga berörda myndigheter att agera mer aktivt för att förhindra fortsatta brottsliga gärningar efter anmälan om kvinnomisshandel. Vad Ewa Hedkvist Petersen efterlyser är ett snabbt och resolut ingripande från polis och åklagare vid kvinnomisshandel — även om ingripandet i det enskilda fallet sker mot kvinnans vilja. Frågan berör en svår och grannlaga intresseavvägning, som blir särskilt tydlig vid våld i familjeförhållanden. Å ena sidan skall brott beivras, å andra sidan bör myndigheternas ambition vara att så långt möjligt begränsa de skador ett ingripande kan få för brottsoffret och andra oskyldigt inblandade, exempelvis barnen. Ett osmidigt agerande kan skada redan utsatta personer. Förra våren arrangerades på justitiedepartementets initiativ ett antal konferenser om det rättsliga förfarandet vid misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Syftet var att informera personal inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälsooch sjukvården om den särskilda problematik som kan finnas vid bl.a. familjevåld. En särskild informationsskrift har också utarbetats och spritts i ett stort antal exemplar. Jag vill vidare peka på det förslag till nya regler för gripande, anhållande och häktning som nyligen överlämnades till lagrådet. I förslaget markeras att häktning får och skall användas för att motverka återfall i brott. Faktorer som enligt förslaget särskilt skall beaktas, när en fråga om häktning aktualiseras, är om det finns risk för återfall i brott som riktar sig mot eller medför fara för annans liv, hälsa eller egendom eller som i övrigt kränker annans personliga integritet. Kvinnomisshandel är ett typiskt exempel på sådan brottslighet. Om förslaget genomförs, bör det därför vara väl sörjt för att straffprocessuella frihetsberövanden kan användas i tillräcklig utsträckning för att motverka snabba återfall i våldsbrott.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min fråga, ett svar som präglas av stor förståelse för de misshandlade kvinnornas situation. Den föreslagna ändringen beträffande gripanden, anhållanden och häktningar är bra och kan förebygga återfall i våld mot kvinnor. Anledningen till min fråga är en tragisk händelse i Haparanda, där en kvinna mördades av sin man, vilken sedan tog sitt liv. Enligt förhörsprotokoll hade kvinnan utsatts för grova övergrepp, och det var uppenbart att hon svävade i stor fara. Myndigheterna förhörde eller anhöll dock inte mannen, då de inte ansåg sig ha bevis och kvinnan inte ville att de skulle agera. Ärendet är av Kvinnojourernas riksorganisation anmält till JO för granskning. Jag har läst den informationsskrift som justitieministern refererar till, och den ger ju vägledning för de myndigheter som berörs av kvinnomisshandelsfall. Där påpekas beträffande användande av tvångsmedel, att det vid brott inom familjen ofta föreligger risk för fortsatt brottslighet och att det därför oftast finns starka skäl för att den misstänkte anhålls. För att våga stå för en anmälan och det som följer därmed behöver också kvinnan vägledning av polis och åklagare. Dessa myndigheter stöter ofta på liknande fall och vet att en man som misshandlar oftast inte slutar. Dessa erfarenheter måste de förmedla till kvinnan, så att hon i sin svåra situation bättre kan medverka till att hon och hennes barn inte utsätts för livsfara. Vi vet att en kvinna som utsätts för misshandel i hemmet ofta behöver skydd. Men hon behöver också juridisk hjälp hela vägen. Rättshjälpskommittén föreslår bl.a. att alla som utsatts för allvarliga sexuella övergrepp får rätt till ett eget juridiskt biträde. Detta skulle emellertid inte gälla de misshandlade kvinnorna. Det är helt klart att misshandlade kvinnor också behöver någon vid sin sida som kan ge juridisk hjälp och stöd. Kommer justitieministern att föreslå att även misshandlade kvinnor får juridiskt biträde?
Fru talman! Det är riktigt att rättshjälpskommittén har avvisat tanken på juridiskt biträde åt misshandlade kvinnor och föreslagit sådant biträde när det är fråga om sexualbrott. Utredningen har angett en rad olika skäl för den avgränsningen. Detta betänkande är nu ute på remiss, och jag skall inte föregripa det ställningstagande som jag senare skall göra på grundval av remissbehandlingen och den sedvanliga beredningen i departementet.

Det pågår en sådan utredning inom departementet, och jag räknar med att en departementspromemoria skall vara färdig framåt våren. Det är möjligt att en sådan ordning skulle få en gynnsam effekt — åtminstone i vissa fall.
Herr talman! När det gäller tillgång till juridiskt biträde för misshandlade kvinnor förhåller det sig så att dessa kvinnor i dag bara har åklagaren att lita till under huvudförhandlingen, en åklagare som ofta är stressad och inte ens hinner prata med kvinnan före rättegången. Då både brottet och det rättsliga efterspelet ofta är en mycket svår upplevelse för kvinnan är det av största vikt att hon har någon vid sin sida som kan förbereda henne inför rättegången och komplettera eller förtydliga själva händelsen från hennes synpunkt. Det juridiska biträdet kan också gå igenom rättegången med kvinnan efteråt och förklara den för henne. Rättegången har inte bara den funktionen att rättvisa skall skipas, den skall också fungera som en upprättelse för kvinnan-offret. För att detta skall kunna fungera krävs att kvinnan förstår vad som händer. Det är alltså ett mycket angeläget krav att även misshandlade kvinnor ges möjlighet till juridiskt biträde. Under den allmänna motionstiden i år lämnades det in en motion till riksdagen om detta av tre socialdemokratiska kvinnor.

Herr talman! Margareta Palmqvist har frågat bostadsministern om han är beredd att ta sådana initiativ som leder till att det inte skall vara möjligt att patentskydda planlösningar i byggbranschen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I samband med renovering av äldre bostadshus har frågan om patent för installationer av hissar aktualiserats. Jag förmodar att Margareta Palmqvist syftar på ett sådant fall, som emellertid nu är under domstolsprövning. Jag kan självfallet inte här göra något uttalande om en fråga som är föremål för domstolsprövning. Helt allmänt vill jag dock säga att i den mån den tekniska lösningen för en hissinstallation uppfyller patentlagens krav för patenterbarhet kan också patent meddelas. Dessa krav är — enkelt uttryckt — att det skall vara fråga om en uppfinning, att den kan utnyttjas industriellt, att den skall vara ny och att den skall nå s.k. uppfinningshöjd, dvs. väsentligt skilja sig från vad som är känt.

Herr talman! Tack för svaret! Jag har avsiktligt ställt min fråga till bostadsministern, för att fästa hans och riksdagens uppmärksamhet på att en del hissinstallationer kan komma att försvåras och fördyras om ett företag skulle komma att få patent på ett visst sätt att installera hiss i vissa hus. Riksdagen har lagt fast som en viktig målsättning för ombyggnadsverksamheten att den skall underlätta för äldre och handikappade att bo kvar i sina hem och klara sig själva i största möjliga utsträckning. Om detta skall bli möjligt behöver ofta både bostaden och kringmiljön förbättras. Den viktigaste, men också den dyraste, åtgärden som kan behövas är att installera hiss, särskilt om den skall genomföras i trevåningsoch fyravåningshus. Det finns många hus av den sorten som saknar hiss. Dessutom är det många äldre människor som bor i dessa hus. Av dessa skäl har också riksdagen anvisat särskilda medel för bidrag till hissar i nämnda hus. Det är medel som skulle behöva räcka till många bra hissar. Riksdagen har också anslagit medel för utveckling av billiga hissar och för samordning av tillverkningen. Detta är också ett led i att få samhällsstödet så effektivt som möjligt. Jag anser att det är mycket allvarligt om hissföretag får patent på sättet att installera en hiss och därigenom kan försvåra och fördyra lösningar som är socialt mycket angelägna. Jag hade hoppats att få höra bostadsministerns mening om detta i riksdagen. Jag förstår justitieministerns ovilja att diskutera ett ärende som är under — Prot. 1986/87:80 handläggning av ansvarig myndighet. Men jag vill ändå — utifrån bostadssoci — 5 mars 1987 ala aspekter — fråga om justitieministern är beredd att följa detta ärende och överväga om det är rimligt att patentlagen skall kunna utnyttjas för att skydda installationssätt som är knutna till befintlig planlösning.
Herr talman! Jag är självfallet beredd att följa ärendet — det lovar jag Margareta Palmqvist.
Herr talman! Det är bra. Till slut vill jag bara säga, att om en bra bostadspolitik skall kunna genomföras, krävs det insatser från många håll. I det här fallet synes det nödvändigt att justitiedepartementet bevakar vad som händer om patentregler för byggnadssätt börjar tillämpas.
Under större delen av utredningen i Palmemålet har en representant för justitiedepartementet varit närvarande i det s.k. Palmerummet. Denna person har i vart fall haft till uppgift att fortlöpande motta information från den s.k. spaningsledningen. Denna direktinformation har sedan vidarebefordrats främst till justitieministern. Numera har brottsutredningen omorganiserats enligt särskilt regeringsbeslut.
Det kan bli ännu ett hål där skattemedel rinner ut från bostadssektorn och hamnar i privatföretag.

Herr talman! Bengt Harding Olson har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att tillskapa en direkt informationskanal till den nya utredningsorganisationen för mordet på statsminister Olof Palme. Jag vill först erinra om att jag här i kammaren vid flera tillfällen tidigare har redovisat att jag sett det som min skyldighet att följa spaningsläget och att hålla mig och regeringen informerad i ärendet även i övrigt. Detta har tidigare skett i första hand genom att företrädare för de ansvariga myndigheterna fortlöpande till mig har redovisat resultatet av arbetet. Dessutom har polismyndigheten i Stockholm berett en företrädare för justitiedepartementet tillfälle att närvara vid den dåvarande spaningsledningens sammanträden, vid vilka dagsaktuell information presenterades. Någon företrädare för justitiedepartementet har alltså inte i övrigt varit närvarande i det s.k. Palmerummet eller på annat sätt tagit del i utredningsarbetet, till skillnad från vad Bengt Harding Olson påstår i sin fråga. Självfallet kommer jag även fortsättningsvis att hålla mig informerad om resultatet av myndigheternas spaningsoch utredningsarbete. Ledningen av polisverksamheten har, som känt, flyttats över från Stockholmspolisen till rikspolisstyrelsen. Mot denna bakgrund kan numera de vanliga och väl fungerande informationsvägarna mellan rikspolisstyrelsen och justitiedepartementet användas i fråga om information från polisen. Jag ser därför inte i dag något behov av andra informationsvägar.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, även om jag inte tycker att det är tillräckligt klarläggande. Palmemordet har ju aktualiserat många viktiga samhällsfrågor. Dessutom har det orsakat omfattande problem, särskilt för justitieministern. Min fråga skall ses mot bakgrund av den s.k. direktinformationskanal som har funnits mellan det s.k. Palmerummet och justitiedepartementet. Det här är inget detaljspörsmål. Jag menar att denna fråga är av stor betydelse i sammanhanget. Det är nämligen min uppfattning att det här är roten till mycket ont i själva Palmeutredningen. Kärnpunkten är alltså: Skall man fortsätta med kanalen i den nya organisationen? Justitieministern har nu svarat. Det är ett relativt långt svar. Det förekommer alltså många ord, men till innehållet är svaret relativt kryptiskt. Jag tolkar i varje fall svaret så, att det inte skall vara någon särskild kanal i fortsättningen, och det är ju tacknämligt. Enligt underhandsuppgifter som jag fått har statsministern tydligen tagit initiativ till att den särskilda kanalen stoppas — till skillnad från justitieministerns eget beslut. På det sättet slipper vi nu diskussioner om ett fortsatt indirekt ministerstyre — en fråga som ju utreds av konstitutionsutskottet. Men som vanligt ger justitieministerns svar upphov till många frågetecken — det blir fler än dem som rätas ut. Varför har man nu övergått till en vanlig kanal i stället för den särskilda kanalen? Har informationsbehovet förändrats? Vilka är de vanliga kanalerna? Hur sker informationen? När lämnas informationen? Vad innehåller informationen? Jag utgår från att justitieministern kompletterar sitt svar. Frågestunderna har ju inrättats inte bara för att frågor skall kunna ställas utan också för att svar skall lämnas.
Herr talman! Jag kan svara mycket enkelt och kort. Det föreligger ingen skillnad när det gäller den information som jag får från den nya organisationen. Det är bara så, att en annan organisation också motiverar andra former för informationen.
Herr talman! Det är förvisso en ny organisation. Men den nya organisationen borde ha inrättats på ett mycket tidigt stadium, kanske redan på mordnatten. I varje fall borde det ha skett efter den tidpunkt då det blev ”öppet krig” mellan åklagaroch polissidan. Jag tänker då på chefsåklagare K.G. Svensson och Hans Holmér. Varför kunde man inte utnyttja de vanliga kanalerna — för de har väl alltid existerat? Och varför fungerar kanalerna bättre nu än de gjorde tidigare? Fungerade alltså inte de vanliga kanalerna — det är ju det som det här svaret handlar om? Om de kanalerna inte fungerade vill jag fråga: Varför fungerade de inte?
Herr talman! Jag kan inte underlåta att framhålla med anledning av Bengt Harding Olsons fråga och kommentarer här att vi får konstatera att den här utredningen har lett till öppna motsättningar mellan två yrkeskårer i rättsväsendet, och det är djupt olyckligt. Det är vår uppgift att överbrygga dessa motsättningar. Den debatt som Bengt Harding Olson nu för tjänar inte det syftet.
Herr talman! Jo, jag tror att den här debatten tjänar ett viktigt syfte. Man måste skapa en god beredskap med tanke på framtiden, för vi lever inte längre i Idyllien. För att kunna åstadkomma denna ökade beredskap måste man åtminstone lära av historien. Direktinformationskanalen och de dåliga erfarenheterna och konsekvenserna därav bör vara en viktig punkt för justitieministern.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stävja omfattningen av snatteri. Snatteribrottsligheten har varit ett problem sedan lång tid tillbaka. Olika åtgärder har också vidtagits från samhällets sida för att komma till rätta med problemet. Sålunda har den s.k. 20-kronorsregeln, som tidigare tillämpades som värdegräns för rapporteftergift, upphävts i samband med att den nya polislagen infördes år 1984. Enligt den nuvarande ordningen skall ett beslut om rapporteftergift grundas på en samlad bedömning av alla omständigheter i det särskilda fallet. Jag har bett rikspolisstyrelsen att närmare kartlägga hur tillämpningen av dessa nya regler har fallit ut i praktiken. En annan nyhet i samband med polisreformen, som är av stor praktisk betydelse i detta sammanhang, är den ökade möjlighet som polismyndigheterna har fått att på regional och lokal nivå i större utsträckning själva disponera sina resurser. Myndigheterna kan därmed vid behov sätta in temporära och intensifierade aktioner mot exempelvis butiksstölder. Aktioner av detta slag har redan ägt rum, och ytterligare sådana planeras. Inom justitiedepartementet överväger vi nu också vissa mera lagtekniska frågor som handelns organisationer har tagit upp i samband med behandlingen av fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande. Den viktigaste förutsättningen för att komma till rätta med butikstillgreppen är dock ett nära samarbete mellan företrädare för det allmänna, näringslivet och andra privata organisationer och sammanslutningar. Jag har själv, bl.a. genom en särskild konferens i justitiedepartementets regi, försökt ge stöd åt en utveckling i denna riktning, och jag vågar påstå att alla berörda parter med stort allvar har engagerat sig i den kampen. Som exempel kan jag nämna att det i dag finns ett riksomfattande nätverk av lokala samverkansprojekt mot butiksstölder. Jag kan alltså försäkra att intresset av att bekämpa stöldsvinnet i våra butiker har hög prioritet. Vad det ytterst handlar om är att bryta en mångårig utveckling som beror på en mängd olika faktorer. För det krävs naturligtvis också uthållighet och tålamod.

Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret. I svaret gavs många konstateranden men ytterst litet av konkreta besked om tänkta åtgärder för att mer målmedvetet komma till rätta med det omfattande snatteriet i varuhus och butiker. Enligt uppgift från sakkunnigt håll är omfattningen av butiksstölderna hela 3 Jo av omsättningen. Ekonomiskt drabbar detta i första hand konsumenterna— handeln måste nämligen genom sin prissättning kompensera det bortfall som snatteriet förorsakar. Snatteriet är också demoraliserande, inte minst för ungdomar som kommer in i denna hantering. Den fråga jag och många ställer är: Vad är att göra åt detta i dag existerande problem? I många lokala närkampsgrupper arbetar folk från handeln intimt ihop med polis, skola och sociala myndigheter för att få kontroll över problemet. Alltför ofta upplevs dock detta arbete som meningslöst, så länge som myndigheterna i många fall inte betraktar snatteri som ett brott som föranleder bestraffning. Avslutningsvis vill jag ändock fråga justitieministern, även om han var inne på frågeställningen i sitt svar: Avser justitieministern föreslå ytterligare begränsningar i polisens nuvarande möjligheter till rapporteftergift vid snatteribrott? Avser justitieministern att begränsa åklagarens möjlighet till åtalsunderlåtelse vid brott av det slag som här diskuteras.
Herr talman! Det finns nog ingen enkel väg att gå för att lösa detta problem, och det finns framför allt ingen väg förbi det lokala samarbetet. Det är lokalt som åtgärderna skall sättas in och i ett nära samarbete mellan myndigheterna och de berörda. Hugo Bergdahl säger att det fungerar men att det inte händer någonting hos polisen eller andra organ inom rättsväsendet. Jag har också hört det, och därför har jag gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att se över rapporteftergiftssystemet. Jag skall få en rapport från styrelsen i maj, och om den visar att förhållandena inte är tillfredsställande är jag beredd att vidta åtgärder. Jag kommer inom kort att ta upp en diskussion med riksåklagaren om behovet och lämpligheten av en motsvarande undersökning när det gäller åtalsunderlåtelse.
Herr talman! Man kan givetvis ha olika uppfattningar i den här frågan och man kan tala för dem med en viss fasthet. Jag vill ändå konstatera att det enligt min uppfattning är ett brott att snatta. Det är viktigt att man klargör det förhållandet för många ungdomar, som i dag tycks tro att det inte är brottsligt att begå snatteribrott. I många fall betraktar myndigheterna det som en betydligt allvarligare förseelse att felparkera sin bil. — Då är det inte frågaom Prot. 1986/87:80 åtalseftergift! S mars 1987 Jag vill avslutningsvis uppmana justitieministern att med kraft ta itu med detta, som enligt min mening är en allvarlig företeelse i vårt samhälle. Det behövs mer fasthet och mindre överslätande attityder på detta område. Jag tror att det är den enda väg vi har att gå, om vi skall försöka förbättra situationen.
Herr talman! Om Hugo Bergdahl vill pådyvla mig uppfattningen att snatteri eller stöld i butik inte är ett brott har han alldeles fel. Vill han pådyvla mig en överslätande attityd har han lika fel.
Herr talman! Jag vet att polisen och åklagarmyndigheten har helt klart för sig att det finns utomordentligt stora möjligheter att handlägga dessa fall på ett sådant sätt att det inte leder till någon straffpåföljd för den som har begått en förseelse som förorsakar snatterimål.

Herr talman! Ylva Annerstedt har frågat justitieministern vilka åtgärder han avser att vidta för att de som har förordnats som offentliga biträden snabbare än i dag skall få sina ersättningar av staten för uppdraget. Frågan tar sikte på de fall då offentligt biträde har förordnats i ett utlänningsärende. Den har därför överlämnats till mig för svar. Det är rättshjälpsnämnden som beslutar om biträdets ersättning. Det offentliga biträdet skall emellertid ge in sin kostnadsräkning till den myndighet som har handlagt ärendet, dvs. i de här fallen statens invandrarverk och arbetsmarknadsdepartementet. Dessa skall sedan utan dröjsmål sända kostnadsräkningen till rättshjälpsnämnden med ett eget yttrande. Justitiekanslern uttalade sig i ett beslut år 1982 om tolkningen av begreppet ”utan dröjsmål” i det här sammanhanget. Han ansåg att kostnadsräkningarna som regel bör prövas i samband med att ärendet avgörs. Att de offentliga biträdena ibland får vänta på sina ersättningar i utlänningsärenden torde främst bero på att det för närvarande tar lång tid att slutligt avgöra dessa ärenden. Detta beror i sin tur på den mycket kraftiga ökningen under senare år av antalet asylsökande i vårt land. Regeringen har gjort flera saker för att råda bot på dessa förhållanden. Bl. a. har resurserna förstärkts hos polisen, invandrarverket och regeringen. Låt mig som ytterligare exempel nämna att två utredare nyligen har tillsatts med uppdrag att se över rutinerna för handläggning av utlänningsärendena resp. själva utlänningslagen. Det främsta syftet med båda uppdragen är att komma åt det grundläggande problemet, nämligen handläggningstiderna. 37 Jag vill avslutningsvis nämna att det redan i dag finns möjlighet för de offentliga biträdena att få förskott på sina kommande ersättningar. Denna möjlighet utnyttjas också ofta.

Herr talman! Först vill jag tacka invandrarministern för svaret, men det ger inga konkreta förslag till lösningar. Det är uppenbart att advokater som arbetar med flyktingfrågor har utomordentligt stora problem att fortsätta arbetet därför att de inte får betalt. Det gäller små och medelstora advokatbyråer, som inte har råd att ligga ute med 150 000-200 000 kr. i åratal. En del måste t.o.m. ta lån för att klara sin likviditet. Utlänningslagen är en svår materia att arbeta med. När de människor som har den bästa kompetensen på området försvinner, betyder det i klartext att flyktingarna får sämre hjälp. Att ta ett uppdrag som offentligt biträde i ett flyktingärende innebär i sig ett stort mått av idealitet, och vi skall vara tacksamma för att det finns människor som vill arbeta ideellt. Eftersom ersättningen för sådana här uppdrag är mycket lägre än i andra sammanhang, kan man åtminstone begära att dessa advokater inte skall behöva vänta på ersättning i åratal.

Av de fall som behandlas är 90 96 s.k. normalfall, som utan besvär skulle kunna skickas i väg till rättshjälpsnämnden utan dröjsmål. Jag tycker inte att invandrarministerns svar ger några konkreta förslag till lösningar på problemet. Jag vill därför fråga om inte Georg Andersson är beredd att här i kammaren klart säga ifrån att det självfallet är föreskrifterna i rättshjälpsförordningen som skall styra invandrarverkets handläggning av frågan.
Herr talman! Jag är förvånad över Ylva Annerstedts reaktion. Jag tycker att jag har gett flera konkreta svar. För det första har vi intensivt tagit itu med uppgiften att förkorta handläggningstiderna, vilkas längd orsakar hela detta problem. För det andra kan förskott utgå på de kommande ersättningar som offentligt biträde har rätt till. För det tredje har jag redovisat justitiekanslerns tolkning av begreppet ”utan dröjsmål”, innebärande att kostnadsräkning som regel bör prövas i samband med att grundärendet avgörs. Det är också vad man försöker tillämpa. Invandrarverket har informerat om att man förfar på det sättet. Kan man inte klara det finns det direktiv som säger att yttrande över kostnadsräkning skall avges inom tre månader efter det att ärendet är avgjort. Jag erkänner att det i vissa fall kan ha uppstått problem med orimligt långa Prot. 1986/87:80 väntetider, men jag har också fått upplysning om att invandrarverket nu 5 mars 1987 fortlöpande ser över sina rutiner. Jag räknar med att man där det har uppstått orimligt långa tider i väntan på ersättning skall finna lösningar på detta.